Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern även för denna komplettering. Jag ansåg att det var angeläget att vi fick det besked som vi fått. Vi har anledning att hoppas att kollektivtrafiken skall fungera, och jag tackar för beskedet på den punkten. Det är många människor ofta från en stressad storstadsmiljö som under några vårmånader skall besöka fjällen och dra nytta av den hälsostärkande miljön där när sol och snö verkligen är till nytta för hälsa och kondition. Jag hoppas att det hela skall fungera så att vi även i vår kan ta emot turister i våra fjällområden. Det går om de kan transporteras med tåg och bussar.
Herr talman! Herr Andersson i Ljung har frågat om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att kritik riktats mot de nya körkortens kvalitativa egenskaper och att de måhända inte överensstämmer med nu snart väntade krav på internationell standard. Reformen bygger till väsentlig del på det arbete som utförts av bl.a. körkortsutredningen. I direktiven till denna år 1967 anfördes, att utredningen borde i hela dess vidd undersöka frågan om körkortets utformning. Vid sina överväganden borde utredningen söka nå en lösning som så långt möjligt hindrar förfalskning. Körkortsutredningen presenterade år 1970 i betänkandet Körkort och körkortsregistrering förslag till utformningen av de nya körkorten. Utredningen kom fram till att körkorten borde utformas så att de även skulle kunna tjäna som legitimationshandlingar. Detta hade föreslagits även av en särskild arbetsgrupp för legitimationshandlingar med representanter för bl.a. polisen, posten, bankerna och sparbankerna. Undersökningar hade gjorts för att få fram ett förfalskningssäkert identitetskort. Statens provningsanstalt hade uttalat att den typ av legitimationshandling som helt består av fotografisk kopia av både foto och blankett med personuppgifter utgjorde det från förfalskningssynpunkt säkraste identitetskortet, om fotopapperet var av speciellt slag och inte tillgängligt i den allmänna handeln. Den legitimationshandling som tillverkas av AB ID-kort ansågs motsvara de uppställda kraven och bedömdes som det säkraste tillgängliga identitetskortet. På grundval av utlåtandet föreslog arbetsgruppen att nya identitetskort för i första hand postens, bankernas och sparbankernas behov — men om möjligt även körkorten — skulle framställas enligt den beskrivna metoden. Körkortsutredningen anslöt sig till uppfattningen att AB ID-korts metod ger ett gott förfalskningsskydd och framhöll, att metoden accepterats för tillverkning av legitimationskort inom viktiga områden. Denna tillverkningsmetod förordades därför i fråga om körkortet. Remissinrstanserna var över lag positiva till utredningens förslag. I propositionen 65 år 1971 förordades, att de nya körkorten utformades så att de fick ett gott förfalskningsskydd och att de skulle tillverkas enligt AB ID-korts metod. Vid riksdagsbehandlingen noterade trafikutskottet förekomsten av en alternativ tillverkningsmetod men ansåg sig efter en ingående prövning av frågan inte ha grund för annat ställningstagande än det som gjorts i propositionen, dvs. AB ID-korts metod förordades. Riksdagen godtog trafikutskottets betänkande. I sitt slutbetänkande CKR — Förslag om ett centralt körkortsregister redovisade körkortsutredningen vissa nytillkomna omständigheter men fann inte anledning frångå sitt tidigare ställningstagande. Ej heller i remissyttrandena förordades någon annan tillverkningsmetod. I juni 1972 slöts avtal mellan staten och AB ID-kort om tillverkningen av de nya körkorten. Avtalet innehåller bl.a. en klausul enligt vilken företaget är skyldigt att bedriva produktutveckling och följa det utvecklingsarbete som bedrivs utanför bolaget samt informera staten härom. Utformningen av de nya körkorten har alltså beslutats av en enhällig riksdag på grundval av ett omfattande utredningsarbete. Strävan har varit att få fram ett kort av god kvalitet som uppfyller höga krav i fråga om förfalskningsskydd. Vissa typer av identitetskort är helt plastlaminerade, vilket ökar deras hållbarhet. Detta har emellertid enligt rekommendation av statens provningsanstalt undvikits i fråga om postens och bankernas identitetskort och körkorten, eftersom lamineringen underlättar manipulationer och försvårar upptäckten av förfalskningar. I stället är det nya körkortet — i likhet med postens och bankernas identitetskort — avsett att förvaras i ett särskilt plastfodral som tillhandahålles tillsammans med körkortet. Plastfodralet ersätter alltså plastlamineringen som skydd samtidigt som det ej minskar körkortets förfalskningssäkerhet. Om körkortet förvaras i fodralet är hållbarheten god. Dessa förhållanden har ej beaktats tillräckligt i den allmänna debatten och står kanske ej heller helt klara för allmänheten. Statens trafiksäkerhetsverk kommer fortsättningsvis i samband med körkortsdistributionen att fästa särskild uppmärksamhet på plastfodralet, dess syfte och användning. I frågan tas det internationella standardiseringsarbetet upp. Jag kan upplysa att den internationella standardiseringskommissionen som en fortsättning på sitt arbete rörande utformningen av kreditkort i våras inledde diskussioner om vissa standardkrav för identitetskort. Vad dessa diskussioner kan leda till och vilken betydelse eventuella normer kan få beträffande körkortens utformning är det för tidigt att utala sig om, men AB ID-kort deltar i de nämnda diskussionerna. Vad gäller körkorten finns inga andra internationella krav än de som anges i 1968 års Nr 148

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på denna fråga. kortens kvalitativa Trots svarets omfattning innehåller det inte någonting som kan ge dem egenskaper som nu har fått dessa kvalitativt mindre goda körkort en försäkran om att vi skall söka komma fram till en bättre typ. Jag har tagit upp denna sak därför att ett par facktidningar under hösten har pekat på brister hos och riktat kritik mot de nya körkorten. Den första tidning som uppmärksammade förhållandet var tidningen Motorbranschen, som under rubriken Eldfängda knäckebrödskort gick ganska hårt fram just mot kvaliteten på de nya körkorten. Litet senare har nu tidningen Vi bilägare, som är en ganska stor tidning med en upplaga på över 650 000 exemplar och utgiven av Oljekonsumenternas förbund, gått till storms mot samma sak under rubriken ”Det här körkortet är en skandal”. Tyvärr måste vi nog konstatera att många av dem som har fått de nya körkorten upplever dem som så bräckliga och opraktiska som dessa tidningsartiklar har givit oss anledning att tro. Ett ganska litet antal förare har fått dessa körkort. Men det är en i hög grad kvalificerad förargrupp, nämligen yrkesförare som är innehavare av busskort eller trafikkort. Trots den korta tid körkorten varit ute har de avslöjat sig såsom ömtåliga handlingar. Just den egenskapen att de är ömtåliga handlingar — med vilket förstås att de relativt lätt kan brytas sönder, böjer sig i värme och förlorar sin form, är känsliga för fukt och dessutom lättantändliga — innebär utomordentligt allvarliga brister för ett körkort, som många människor måste förvara i jobbaroverallen. Många har sådana arbeten att de lätt riskerar att få körkortet skadat. Ett exempel på detta är bilmekanikern som jobbar inom och utom bilen och sedan provkör den. Lantbrukarna är en annan grupp som i sitt arbete numera skall medföra körkortet. Utöver kvalitetsfelen har vi kanske — och det tycker jag är ganska «allvarligt — att vänta en internationell standard på det här området. Då tillkommer ytterligare krav som inte uppfylls. Nu har jag inte med min fråga avsett att få tillfälle att kritisera någon för den uppkomna situationen, utan jag har önskat att vi skulle kunna vara överens om sakförhållandet, nämligen att det föreligger vissa brister hos de här korten, och möjligen komma fram till att det finns skäl att stanna upp utbytet ett tag. Jag vill gärna anknyta till svaret, där det sägs att avtalet från juni 1972 innebär att en viss vidareutveckling skulle ske. Då vill jag fråga statsrådet: Är det inte lämpligt att den klausulen används för en liten uppbromsning och att vi tar fasta på den kritik som framförts?
Herr talman! Trots att jag lyssnade mycket energiskt på herr Andersson i Ljung fick jag inte riktigt klart för mig vad det var för fel på 179 körkorten annat än att de kan brinna lätt. Var de andra bristerna låg någonstans fick åtminstone inte jag klart för mig, men det kan bero på den sena timmen och svårigheterna att hänga med i varje mening. Men det är angeläget, för det här är en viktig fråga, att man konkretiserar vad det är man avser i fråga om brister. Det är ju sällsynt att körkort utsätts för påfrestningar i form av eld, kemiska preparat, vatten osv. Skulle det hända, sker ju ingenting annat än att körkortet blir mer eller mindre förstört. Kortet har — väl att märka — inte den egenskapen att det kan medverka till att förvärra skada på person eller något annat. Det brinner väl varken bättre eller sämre än andra material som körkort kan tänkas vara gjorda av. Jag vill nämna att de körkort som används ute i världen mestadels är av papp eller väv, som inte tål sådana påfrestningar som brand eller kemiska medel. Så vi kan väl ta all den kritik som kommer med en viss försiktighet, även om vi bör vara uppmärksamma på den. Jag vill gärna hålla med herr Andersson i Ljung om att man inte skall fatta saken så att körkortens nuvarande utformning kommer att bestå för alla tider. När vi talar om legitimationshandlingar rör vi oss på ett område där det ständigt kommer fram nya idéer och uppslag. Det är därför som det i statens avtal med ID-kort, som herr Andersson har observerat, har intagits en klausul om att företaget skall bedriva egen aktiv produktutveckling och vidare följa vad som händer på området utanför företaget och informera staten om utvecklingen. Att vi redan under genomförandet av körkortsreformen skulle ha funnit kortet så klandervärt som herr Andersson i Ljung har hört vill jag däremot inte instämma i.
Herr talman! Jag tar självfallet hela ansvaret på mig för att statsrådet inte uppfattade mer än sista punkten i den kritik som jag framförde. Jag medger gärna att den punkten — att korten kan vara lättantändliga — kanske är den minst viktiga. Det var därför den kom sist. Jag sade i mitt första inlägg att kortet lätt kan brytas sönder. Tänk på jobbaroverallen som jag talade om. Kortet skall ju medföras av bonden och av bilmekanikern som kryper under bilen när han jobbar med den och som sedan provkör fordonet. Jag sade också att kortet kan böja sig och förlora formen, med andra ord bli otympligt. Det är också ett allvarligt fel liksom att kortet är känsligt för fukt. Därmed hoppas jag att jag har klargjort vilka synpunkter jag anförde i mitt första inlägg. Jag är dessutom inte ensam. I den tidning jag åberopade, Vi bilägare, kan man läsa att trafiksäkerhetsverket som har att genomföra den här reformen medger att mycket av kritiken stämmer. Så här säger byrådirektör Per Klasson: ”Kritiken är riktig när det gäller själva körkortet, som tyvärr blivit en alltför bräcklig handling.” Det är ett ganska bestämt besked. En fråga till statsrådet: I det nummer av Vi bilägare, som jag har åberopat här tidigare, har det framkommit att rättschefen i departementet Jan Johnsson nästan tvingade tidningen Motorbranschen att ta tillbaka sin kritik. Var det verkligen så känsligt för departementet att man faktiskt ville att tidningen skulle återta kritiken? Det hade väl varit bättre att fundera på problemet.
Herr talman! Om det är någonting som inte förekommer i mitt departement så är det försök att undvika kritik. Jag vet hur det har gått till i det fall som herr Andersson i Ljung här åberopar. Men liksom i min diskussion med fru Hambraeus hinner jag inte annat än kort och gott konstatera att exemplet byggde på att en annons hade införts i tidningen Motorbranschen. Denna annons togs för Motorbranschens egen uppfattning, och i det sammanhanget vände sig Motorbranschen till oss för att för undvikande av missförstånd tala om att tidningen tog avstånd från annonsen, som alltså icke uttryckte tidningens egen mening. Kortare än så kan jag icke kommentera den delen. Om ett återtagande förekom så var det ett tillrättaläggande av en uppgift i en annons som tidningen inte ville stå för. Men åter till sakfrågan. Det är klart man kan säga att körkortet inte får vara en otymplig legitimationshandling. Men skall man tillverka det i ett utförande som herr Andersson i Ljung kräver, så att det skall stå pall både på åker och äng, i regn och rusk, då är jag rädd för att vi måste tillverka det i ett material som närmast skulle likna vad som hänger fast vid hotellnycklar. Det blir alltså så stort att vi av den anledningen inte kan godta det.
Herr talman! Jag ber att få tacka för dessa klarlägganden. Vi har kanske trots allt inte så förfärligt olika uppfattningar. Jag tar mig nu friheten att åberopa den del i det skriftliga svaret som lyder: ”I juni 1972 slöts avtal mellan staten och AB ID-kort om tillverkningen av de nya körkorten. Avtalet innehåller bl.a. en klausul enligt vilken företaget är skyldigt att bedriva produktutveckling och följa det utvecklingsarbete som bedrivs utanför bolaget samt informera staten härom.” — Kanske statsrådet och jag kunde vara överens om att tiden nu är inne för detta. Om vi kunde bromsa upp något så kunde AB ID-kort få den möjlighet som denna klausul har öppnat. Det vore klokt. Många människor skulle bli nöjda. De som nu har sina skadade körkort är inte nöjda med det resonemang som vi har fört, det löser inte deras problem, utan det är den lilla frukt som kan komma fram av detta som de skulle vara tacksamma för. Jag ber att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag tycker att vi innan vi avslutar denna diskussion skall vara överens om att vår gemensamma strävan måste vara att få ett fullvärdigt körkort som legitimationshandling. Det är naturligtvis förenat med stora svårigheter att tillfredsställa alla önskemål som kan finnas om en sådan handlings utseende. Jag hoppas verkligen att man hos AB ID-kort tar fasta på vad som sades när företaget fick i uppdrag att tillverka korten, nämligen att företaget skulle följa utvecklingen och återkomma om det upptäcktes något som kunde anses vara felaktigt vad gäller de nuvarande körkorten samt föreslå eventuella ändringar på de kort som skall tillverkas i framtiden.
Herr talman! Herr Torwald har frågat mig om jag i dessa energibristens dagar har uppdragit åt statens järnvägar att nu i anslutning till normala arbetstider sätta in nya tågförbindelser eller låta befintliga tåg stanna på flera stationer än för närvarande för att på detta sätt ge människorna exempelvis i Göteborgsregionen ökade möjligheter att åka kollektivt till och från arbetet. Om mer väsentliga inskränkningar i personbilstrafiken måste vidtas för att spara bensin kommer regeringen att tillse att den kollektiva trafiken i fråga om drivmedelstilldelning prioriteras så att denna i möjlig mån kan täcka allmänhetens nödvändiga resebehov. SJ är självfallet berett att inom ramen för tillgängliga resurser sätta in fler tåg där så bedöms vara motiverat.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det synnerligen korta svaret. Det är kanske ett uttryck för energibesparing, och det skall man kanske vara positiv till i dessa dagar. Göteborg har ju varit — och är väl i viss mån ännu — en stad med många järnvägslinjer, som har sin ändpunkt i stadens centrum. Tidigare fanns det sju stycken sådana järnvägar, och även om två av dem numera har nedlagts finns det fortfarande fem linjer kvar, nämligen Västkustbanan, Boråsbanan, Västra stambanan, Bergslagsbanan och Bohusbanan. Med detta utgångsläge borde det ju vara lätt att använda tåg för resor till och från arbetet. Fram till början av 1960-talet var så också fallet. Men tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut har tyvärr medfört att vi i Göteborgsregionen fått ett allt sämre utbud av lämpliga tågförbindelser för arbetsresorna. En granskning av gällande tidtabeller för nyssnämnda fem järnvägar ger vid handen, att det egentligen bara är sträckan Göteborg—Alingsås på Västra stambanan som ger de anställda vid varven, Volvo och andra industrier möjlighet att åtminstone för en del av resan utnyttja järnvägens tjänster. På de övriga fyra linjerna finns det i dag inte en enda tågförbindelse, som kan utnyttjas av arbetare med de arbetstider som är gängse inom industrin och på andra arbetsplatser. För de kontorsanställda finns det på Bohusoch Boråsbanorna Älvängen, Nol, Nödinge, Bohus och Surte. SJ har här överfört alla tefer attresa till kollektivresor till buss trots att dessa stationer fått ett mycket kraftigt SR fe arbetet med tåg ökande resandeunderlag i samband med den stora nybyggnad av bostäder som ägt rum på dessa orter under de senaste 15 åren. Enligt mitt och många andras — förhoppningsvis även kommunikationsministerns — förmenande måste det vara olämpligt att på detta sätt öka belastningen på infartsvägarna till Göteborg med de miljöproblem och andra problem som uppkommer. Järnvägen är det klart bästa alternativet för kollektiva resor till och från arbetet i detta fall. Då svaret är ganska diffust och till intet förpliktande och mot bakgrund av vad jag här redogjort för ser jag mig föranlåten att fråga kommunikationsministern: Kan man räkna med att SJ inom en nära framtid kommer att ge de anställda i Göteborgsregionen bättre möjligheter att utnyttja tåg för sina resor till och från arbetet?
Herr talman! Jag delar helt herr Torwalds uppfattning att järnvägen är det bästa färdsättet när man skall resa kollektivt. Det är bara synd att inte fler än herr Torwald och jag har upptäckt det, för då hade vi kanske rent av kunnat besparas denna diskussion. Emellertid är frågan ställd med anledning av den aktuella oljesituationen, och mitt svar är därför kopplat till detta spörsmål. Jag vidgar därför inte diskussionen, som herr Torwald kanske hade önskat, utan vill bara konstatera att vi nu har en speciell situation i vad avser oljeförsörjningen, som alla känner till. Inte minst åvilar det nu statsmakterna att se till att sådana anordningar vidtas att den kollektiva trafiken prioriteras. Det är dessutom inte enbart fråga om att prioritera utan det kan rent av bli så att kollektivtrafiken är den enda trafik som har möjligheter att fungera, om biltrafiken blir satt på sparlåga.

Det skall vara det gemensamma målet just nu, och om det torde vi icke ha några delade meningar.
Herr talman! Jag vill uttrycka tacksamhet för den positiva inställningen i den sista delen av kommunikationsministerns svar. Men verkligheten är inte lika enkel. Det råkar vara så, att jag har haft kontakt med järnvägen och frågat om anledningen till att man ganska nyligen har 183 dragit in tåg och flyttat över trafik från tåg till buss. Det saknades inte resandeunderlag, utan man har helt enkelt gjort det av SJ-ekonomiska skäl, svarade man. Då frågade jag varför. — ”Jo, vi hade inte plats på spåren.” Det har jag också undersökt, och jag har funnit att det knappast är sant. På Västkustbanan mellan Göteborg och Varberg ankommer två tåg till Göteborg mellan kl. 6 och kl. 10, och två tåg avgår därifrån. Summa fyra tåg belastar alltså denna linje exklusive eventuella godståg. Precis samma situation råder på BJ, och också i det fallet ligger bebyggelsen på de aktuella orterna i direkt anslutning till järnvägsstationerna — landsvägen löper parallellt med järnvägen — men man har tvingat resenärerna att utnyttja bussar. De får inte i fortsättningen använda de tåg som de med förtjusning har rest med. Så sent som för två år sedan hade SJ långt gångna planer på att överföra även trafiken mellan Alingsås och Göteborg från tåg till bussar, men efter en interpellationsdebatt som jag hade här i riksdagen med kommunikationsminister Norling — och ett positivt svar från honom — backade SJ ut från de planerna, och det är jag mycket tacksam för. Jag vore tacksam om kommunikationsministern också ville medverka till att vi i den situation som nu råder kunde föra över en del av den här trafiken från buss till tåg igen. Det önskar nämligen resenärerna.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat om jag, mot bakgrund av bl.a. de samhällsekonomiska konsekvenserna av oljeförsörjningskrisen, är beredd att ta initiativ för att på exempelvis postbefordringens område främja en bättre samordning mellan olika statliga trafikoch transportmedel samt mellan landsvägsoch järnvägsbundna transporter. Postverkets transportorganisation är anpassad till den postala sorteringsorganisation, som i sin tur bygger på landets indelning i brevoch paketområden. Sorteringen av avgående brevförsändelser är koncentrerad till ett 80-tal uppsamlingspostanstalter, medan antalet uppsamlingspostanstalter för paket och annan s.k. B-post är något mindre. Från uppsamlingspostanstalterna transporteras posten till spridningspostanstalten i respektive breveller paketområde, där den fördelas på samtliga adressorter inom området. För transporterna väljs de transportmedel som ger den bästa servicen till lägsta kostnader. Postverket utnyttjar därvid reguljära tåg-, flygoch busslägenheter så långt detta är möjligt. För transporter mellan uppsamlingsoch spridningspostanstalter kan nämnas att mer än 80 procent av posten skickas med järnväg. Den postala transportorganisationen anpassas successivt till ändrade förhållanden, och självklart kan den pågående energikrisen — om den blir mera långvarig — komma att påverka planeringen av den framtida postala transportorganisationen. Givetvis kommer regeringen i den aktuella energisituationen att tillse att möjliga samordningsåtgärder vidtas i besparingssyfte.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Från statsmakternas sida har man uttalat en klar ambition att flytta över en större andel av transportarbetet från landsväg till järnväg. Det finns många goda skäl som talar för detta, men jag skall inte närmare gå in på dem i det här sammanhanget. Som ett led i denna strävan borde man även se över möjligheterna att flytta över vissa posttransporter från landsväg till järnväg. Ett ytterligare skäl för detta är den energikris som vi drabbats av och som fordrar skärpt uppmärksamhet. Det är främst två exempel som jag tänker på. På sträckan Ånge—Östersund transporteras paketpost av privat entreprenör parallellt med järnvägen. Enligt gjorda beräkningar, som jag inte har anledning att tvivla på, skulle man kunna spara 40 000—50 000 kronor per år om denna befordran skedde på järnväg. Dessutom skulle man spara ca 20 000 liter bränsle per år. Det andra exemplet gäller posttransporterna på sträckan Östersund— Storlien—-Östersund, som nu sker på landsväg, sedan postkupén indrogs för drygt ett år sedan. Även här kör man parallellt med järnvägen. Samtidigt står postkupén uppvärmd på Östersunds central hela dagarna. Uppskattningsvis skulle man här kunna spara ca 30 000 liter bränsle per år. Liknande exempel finns från andra delar av landet. Jag tolkar svaret på det sättet att kommunikationsministern följer dessa frågor med uppmärksamhet. Det tycker jag är bra, inte minst ur den synpunkten att det finns mycket starka krav från de anställda på att man ser över verksamheten och vidtar åtgärder i den här angivna riktningen där så är praktiskt möjligt. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Herr talman! Jag har ingenting att tillägga utöver att det i normala tider — i en situation där vi icke brottas med bränsleoch energiproblem — kan ju själva servicen vara värd litet också. Herr Nilsson i Östersund nämner summor — tiotusentals kronor och bränslekvantiteter som kan sparas om man övergår till järnväg. Jag vill inte säga att det är så, men det är möjligt att den här merkostnaden på något vis kommer igen i form av en förbättrad service för människorna i området. Då talar jag som sagt om normala tider, då vi exempelvis inte lider brist på bränsle. Men jag vill upprepa vad jag sade i mitt första inlägg, att i den situation där vi nu befinner oss gäller det att med bortseende från sådana beräkningar se till att vi kan klara vår försörjning av olja på ett sätt som kommer hela samhället till godo. Då faller ju en del av de här motiveringarna för den förbättring av servicen som kanske uppnås genom landsvägstransport. Jag vill gärna göra detta tillrättaläggande — för att vi skall vara eniga även på den punkten — att det nu självfallet kommer att ske viss omstrukturering av dessa transporter.

Herr talman! Fru Thorsson har frågat mig om jag, mot bakgrund av den interpellationsdebatt som ägde rum i kammaren under vårsessionen rörande förarbetet för 1973 års havsföroreningskonferens i London i oktober detta år, är beredd att inför riksdagen kommentera resultatet av denna konferens.

Jag vill först peka på några väsentliga punkter i det material som har kommit fram efter det intensiva arbete som har bedrivits under förberedelsen för konferensen och under själva konferensen. Den nya konventionen är uppbyggd som en ramkonvention. De allmänna bestämmelserna finns i artiklarna och de tekniska bestämmelserna i fem bilagor. Dessa bilagor innehåller regler inte bara om olja utan också om kemikalier, förpackat farligt gods, toalettavfall och fast avfall. Den nya konventionen träder i kraft tolv månader efter det att femton stater, som tillsammans representerar minst 50 procent av det samlade världstonnaget, har anslutit sig till konventionen. I förhållandet mellan stater som har tillträtt 1954 års oljeskyddskonvention kommer den nya konventionen att ersätta 1954 års konvention. Om bestämmelserna i konventionens oljebilaga vill jag nämna följande. Bestämmelserna avser inte bara s.k. beständiga oljor utan också raffinerade produkter, s.k. lätta oljor. Nya tankfartyg, dvs. fartyg som kontrakterats efter den 31 december 1975 eller levererats efter den 31 december 1979, skall, om de har minst 70 000 tons dödvikt, vara försedda med separata barlasttankar som inte får användas för oljelast. Normerna för usläpp av oljehaltigt vatten under en barlastresa är oförändrade i förhållande till 1969 års ändringar av 1954 års konvention utom när det gäller nya tankfartyg för vilka normerna har skärpts. Alla fartyg skall vara utrustade med övervakningsoch kontrollanordningar som säkerställer att utsläpp av oljehaltigt vatten inte överskrider de i konventionen angivna gränserna. Konventionen innehåller särskilda bestämmelser för vissa speciellt ömtåliga områden, bl.a. Östersjöområdet, Medelhavet och Svarta havet. Inom dessa områden råder i princip totalförbud mot utsläpp av olja. 'Den nya konventionen innehåller — till skillnad från 1954 års konvention — också bestämmelser om kemikalier som transporteras i tankfartyg. Kemikalierna är indelade i olika klasser beroende på sina farliga egenskaper. Över 400 ämnen har kartlagts och tagits upp i en lista som är fogad vid konventionen. Meningen är att denna lista skall hållas aktuell och att nya farliga kemikalier som transporteras med fartyg successivt skall prövas och tas upp i listan. Konventionen ger detaljerade föreskrifter om när farliga kemikalierester skall avlämnas till mottagningsanläggning i land och om villkoren för de begränsade utsläpp i havet som får göras. För Östersjön gäller också på detta område föreskrifter som är strängare än konventionens allmänna regler. Konventionsbestämmelserna för olja och kemikalier blir bindande för alla stater som tillträder konventionen. I fråga om bestämmelserna rörande förpackat farligt gods, toalettavfall och fast avfall har stat däremot möjlighet att förklara att den inte är villig att tillämpa reglerna i ifrågavarande bilaga till konventionen. Innan jag avslutar min redogörelse för några av huvudpunkterna i den nya konventionen vill jag beröra vissa allmänna bestämmelser som får anses ha stor praktisk betydelse. Dessa bestämmelser avser förfarandet vid ändringar i de tekniska bilagorna. Bestämmelserna har utformats så, att det bör bli möjligt att på ett snabbare och effektivare sätt än i fråga om tidigare konventioner få till stånd nödvändiga ändringar för att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen. Jag nämnde inledningsvis att konferensen även har resulterat i ett protokoll som rör 1969 års ingreppskonvention. Konventionen reglerar rätten för en stat att vidta åtgärder för att skydda sina kuster och närliggande intressen, om en sjöolycka inträffar på det fria havet och den är ägnad att leda till allvarlig och överhängande fara för förorening genom olja. Genom protokollet blir det möjligt att ingripa också när allvarlig och överhängande fara föreligger för förorening genom annat skadligt ämne än olja. Bland de resolutioner som antogs av konferensen vill jag särskilt nämna en resolution som föreslagits av den svenska delegationen och som antogs nära nog enhälligt. I denna resolution erinras bl.a. om Stockholmskonferensens resolution 86 , och det konstateras att den vid konferensen antagna konventionen i och för sig inte är tillräcklig för att uppnå ett tillfredsställande skydd mot havsföroreningar genom olja. Därför rekommenderas regeringarna och andra intresserade organ att göra samfällda ansträngningar för att ytterligare minska oljeutsläppen från fartyg med siktet inställt på ett totalförbud mot avsiktliga oljeutsläpp snarast möjligt och inte senare än vid slutet av innevarande decennium. Jag delar den uppfattning som har kommit till uttryck i resolutionen. Mycket återstår att göra. Vi har dock från svensk sida anledning att i vissa delar känna ganska stor tillfredsställelse med de resultat som har uppnåtts vid konferensen. Jag tänker då särskilt på den specialreglering för Östersjöns del som har tagits upp i havsföroreningskonventionen och som kommer att ligga till grund för ett intensifierat samarbete mellan Östersjöstaterna. Detta samarbete har redan nått så långt att ett utkast till en särskild Östersjökonvention föreligger som ett resultat av en förberedande konferens i Helsingfors i anslutning till havsföroreningskonferensen i London. Vad som också är glädjande enligt min uppfattning är att den nya havsföroreningskonventionen ser ut att snart kunna får allmän anslutning världen över, om man får döma av de uttalanden som gjordes från olika håll vid konferensen.
Herr talman! Föroreningarna av världens oceaner är av flera orsaker ett av de allvarligaste miljöproblem som vår generation har ställts inför. Med skäl uppmärksammades det problemet vid miljökonferensen i Stockholm, där berättigade krav restes på långtgående åtgärder för att stoppa den tilltagande försämringen av situationen. Som vi vet antogs ett flertal rekommendationer. En viktig sådan, nr 86 , drev Sverige särskilt hårt, och den gällde ju totalförbud mot oljeutsläpp från fartyg. Vi har sedan dess i alla internationella organ följt upp vår linje på det här området.

Eftersom konferensen nu är avslutad har jag mot bakgrunden av den interpellationsdebatt som ägde rum här i kammaren i våras och med riksdagens starkt ådagalagda intresse för att Sverige i all möjlig utsträckning skall ge sitt bidrag till det internationella miljövårdsarbetet ansett det angeläget att genom en enkel fråga få en kommentar till konferensens resultat av det ansvariga statsrådet. Jag tackar därför kommunikationsministern för svaret på min fråga, och jag är till freds med den redovisning som svaret innebär, inte minst kanske framhållandet av att mycket ännu återstår att göra på detta område. Den kanadensiska miljövårdsministern har inför Canadas parlament betecknat konferensens resultat som ”goda men inte utmärkta”. Jag tror att den betygsättningen är väl avvägd. Steg framåt har tagits, i många fall betydelsefulla. I fråga om den mest uppmärksammade uppgiften — att få till stånd ett totalförbud mot allt oljeutsläpp från fartyg — är den antagna konventionstexten som statsrådet också framhåller ännu inte tillräckligt långtgående. Att oljeutsläpp helt förbjuds i innanhav som t.ex. Östersjön och Medelhavet är naturligtvis ett ytterst välkommet steg framåt. Men vi har ingen anledning att vara tillfredsställda förrän ett generellt och totalt förbud har uppnåtts. Därför har den av Sverige framdrivna och glädjande nog av konferensen antagna speciella rekommendation som statsrådet hänvisade till en utomordentlig betydelse. Den ger oss möjlighet och skyldighet att energiskt och effektivt följa upp frågan i det fortsatta internationella miljövårdsarbetet i IMCO lika väl som i FN:s miljövårdsstyrelse.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat justitieministern om han avser att låta utarbeta fasta regler för fastställande av tomträttsavgälder. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Frågan om principerna för höjning av tomträttsavgälder har berörts i flera framställningar som kommit in till justitiedepartementet. Delvis är dessa frågor under prövning i ett mål som nu ligger i högsta domstolen. När högsta domstolens avgörande föreligger ämnar jag ta upp framställningarna till närmare prövning. Jag är för dagen inte beredd att göra något närmare uttalande.
Herr talman! Jag ber att i Karl Erik Erikssons ställe — han är tyvärr förhindrad att själv ta emot svaret — få tacka för svaret på hans enkla fråga. Frågan har ställts med anledning av den omständigheten att i år sker den första omprövningen av tomträttsavgälden för både egnahem och flerfamiljshus till följd av 1953 års lagändring. Det visar sig nu att när markvärde och räntesats skall fastställas finns inga enhetliga regler för detta. På grund av de oklara bestämmelserna har många skiftande bedömningar gjorts i de olika kommunerna. På vissa ställen, exempelvis i Örebro, har man utgått från det taxerade markvärdet. I Malmö har man använt 75 procent av 1970 års markvärdeskartor som utgångspunkt. I Kristinehamn har man satt ett bestämt värde per tomt, oberoende av tomtens storlek, och nästan alla berörda egnahemsägare har där stämts till domstol. En 15-dubbling av avgälden är inte ovanlig för en del egnahemsägare i Kristinehamn. Avgäldsräntan varierar mellan de olika kommunerna från 3,6 till 6,5 procent. Hos de kommuner som 1954 hade tomträttsupplåtelse finner man nu vid omprövningen en provkarta på en rad olika sätt att beräkna den nya tomträttsavgälden. Herr statsrådet kan få se en lista jag har inskaffat som bevis för detta, om han så önskar. På grund av de oklara regler som råder, har tvister uppstått mellan kommunerna å ena sidan och egnahemsägarna och bostadsföreningar å den andra. Självklart kommer tomträttsinnehavare att känna stor osäkerhet och oro inför framtiden när tomträttsavgälden skall prövas för allt fler de närmaste åren. Det finns 41 000 tomträttsupplåtelser som skett 1954—1972 i de 45 kommuner som tillämpar tomträtt. Sådana tvister som då kan uppstå skall avgöras av domstol. De oklara regler, som nu gäller, kan medverka till att domstolarna åsamkas stora arbetsbördor och dryga kostnader. Enhetliga regler minskar statsverkets kostnader. Kommunförbundet har också redan 1971 hos Kungl. Maj:t begärt enhetliga regler främst då det gäller avgäldsräntan. Det är tillfredsställande att en prövning nu kommer att ske i departementet även om jag knappast kan tro att det mål som finns i högsta domstolen kan ge så särskilt stor ledning. Det mål som statsrådet Lidbom hänvisade till gäller ju om jag inte missminner mig bara räntesatser och rör en stor kontorsfastighet i det centrala Stockholm. Det kan ha ytterst liten betydelse för bedömningen av tomträttsavgälden när det gäller egnahemstomter ute i landet. Markvärderingen är en mycket viktig del av den här frågan. Där behövs också fasta regler. Jag vill fråga statsrådet om han är beredd att inbegripa också principerna för markvärdering i den prövning som nu kommer att ske inom departementet.
Herr talman! Det är svårt för mig att så här på rak arm ge ett klart och entydigt svar på den fråga som senast ställdes. Jag skall titta på det och se om det går att hitta några principer för markvärderingen också, men något löfte vill jag inte ge i dag.
Herr talman! Jag är tacksam för detta sista. Det finns tydligen en vilja hos statsrådet att ta upp också principerna för markvärderingen. Det är mycket bra att det ändå blev antytt i diskussionen i dag.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig om jag anser att klasser med mer än 30 elever skall få förekomma i grundskolan och gymnasieskolan. Riksdagen har fastställt grunderna för klassanordningssystemet i grundskola och gymnasieskola. Regeln är att varje klass får omfatta högst 30 elever, i vissa fall 25 och i ytterligare andra fall 16 . Enligt riksdagens beslut får dock undantag göras från denna regel. För att sådant undantag skall få ske för grundskolän krävs att det under läsåret inträffat tvingande praktiska skäl. För gymnasieskolans del kan länsskolnämnden om särskilda skäl föreligger medge att viss klass får omfatta högre antal elever. Denna sista undantagsregel motiverades med behovet av erforderlig smidighet i systemet.

Herr talman! Fru Mogård är förhindrad att ta emot svaret i kväll, och hon har bett mig att i stället göra det. Å hennes vägnar tackar jag för svaret, som dock, tyvärr, knappast innehåller något annat än en redogörelse för gällande bestämmelser, vilka jag förvisso icke är okunnig om. Men det kan alltid vara bra med en repetition. Bakgrunden till spörsmålet är att det har framkommit att bestämmelsen om klasstorlek på högst 30 elever inom gymnasieskolan och grundskolans högstadium knappast följs i tillräcklig utsträckning. I grundskolan fanns det den 15 september förra året icke mindre än 373 klasser med över 30 elever. Det är inte så stort antal i och för sig, det vill jag inte påstå, om man jämför med det totala antalet klasser, men det är ändå beaktansvärt. De för stora klasserna finns uppenbarligen främst i expanderande områden i storstäderna och förklaras väl ofta av att inflyttningen under läsåret är så stor. Men i de områdena har man ju redan utan att överskrida delningstalen en besvärlig arbetsmiljö i skolan.

I avsaknad av exakta siffror för innevarande läsår — jag har tyvärr inga sådana — kan man bara på vissa grunder förmoda att det föreligger överskridanden i några hundra fall. Även med tanke på lärararbetslösheten är detta allvarligt. Man har räknat ut att om gällande bestämmelser följdes strikt, så skulle det kunna innebära sysselsättning för ytterligare kanske 300 lärare eller 20 procent av den nuvarande totala lärararbetslösheten. Om jag själv hade framställt den fråga det här gäller — och det hade jag mycket väl kunnat göra — skulle jag ha formulerat den på följande sätt: Vilka åtgärder avser statsrådet vidta i anledning av att delningstal 30 för skolklasser inte tillräckligt respekteras?
Herr talman! Som herr Nordstrandh sade, och om vi ser på den statistik som vi kanske tillsammans förfogar över, så finns det i grundskolan grovt räknat 22 800 klasser. 373 är för stora, och av dem är det 307 där det rör sig om bara en elev utöver det fastställda antalet. De klasser som då är kvar är ju trots allt en ganska liten grupp. Sedan måste vi väl också se på detta problem litet praktiskt. Som jag säger i svaret finns regler utarbetade, och de skall naturligtvis följas, men en viss smidighet måste man ändå ha vid tillämpningen. Eftersom timmen nu är sen skall jag bara ta ett exempel. Vi tänker oss att man ute på en skärgårdsö har en skola där en rigid tillämpning av bestämmelserna skulle innebära att man måste placera en eller två elever i ett samhälle på andra sidan sjön. Då är det väl ändå ganska naturligt att föräldrarna där frågar varför inte de kan få överskrida gränsen. Det finns flera sådana exempel. Jag tycker det är viktigt att man kan tillämpa bestämmelserna med litet smidighet i sådana fall. Men naturligtvis skall vi följa denna fråga med uppmärksamhet, så att elevantalet inte överskrids annat än i fall där detta verkligen är av behovet påkallat.
Herr talman! Jag är helt överens med utbildningsministern om att man skall vara litet smidig och inte ha några rigida bestämmelser. Det är självklart. Men jag tycker onekligen att smidigheten har blivit litet för vanlig, det har blivit för mycket överskridande. Detta gäller väl just för gymnasieskolan, för vilken jag dock inte har några exakta siffror. Jag vill fråga statsrådet om det inte trots allt finns skäl för en och annan åtgärd. Skulle man inte kunna tänka sig att kommuner kunde få dela klasser redan vid lägre elevantal än 30, då man kan förutse stor inflyttning? Det är ju önskvärt att inte ändra på klassindelningen under pågående läsår. Det har jag framhållit tidigare i en diskussion som vi förde. Sedan vill jag också fråga: Är det inte lämpligt att avskaffa länsskolnämndernas dispensrätt för bildande av klasser med över 30 elever då man inte har läget under kontroll, beroende på rapporteringssystemet osv.? Jag har läst någonstans i diverse tidningar att utbildningsministern sagt att förslaget om mindre klasser är ett konstruktivt förslag då det gäller lärararbetslösheten. Jag vill bringa det i erinran, om utbildningsministern möjligen skulle ha glömt det. Den synpunkten kan man kanske också anlägga på det problem vi diskuterar. Det är ett mycket bra uttalande, men omsätt det också i verkligheten, herr utbildningsminister!
Herr talman! Beträffande länsskolnämnderna vill jag säga att det är mitt intryck att de tillämpar sin dispensrätt med stor försiktighet och smidighet. Jag tror att det är nödvändigt att den finns som ett instrument i detta sammanhang. Jag antar att herr Nordstrandh inte brukar vara alltför pigg på att föreslå stora ekonomiska insatser för skattebetalarna. Då kan man inte utan vidare hugga till med att vi generöst skall dela klasser. Genomsnittssiffrorna är trots allt relativt hyggliga. Det är riktigt att det finns enstaka undantag, men det är mitt intryck efter att ha studerat det här materialet att det är i ytterligt få fall som man kan ta upp en diskussion, huruvida man borde ha företagit en delning eller inte. I de allra flesta fall är det fråga om enstaka elever. Om man där gav sig in på en delningsdiskussion, skulle det innebära att man var tvungen att göra delningen mitt i terminen.
Herr talman! De fall där delningstalen överskrids på ett enligt min mening icke acceptabelt sätt är inte så många. Men det finns klasser på upp till 35 elever. Då tycker jag verkligen att man nått den yttersta gränsen för vad som kan tolereras. Det förefaller som om rektorsämbetena nu själva fastställde klasser med högre elevantal än det skall vara och som om länsskolnämnderna inte förrän i efterhand fick veta någonting om det. Jag tycker därför att utbildningsministern ändå skall låta se över hur det förhåller sig i verkligheten just nu.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag vill redovisa läget då det gäller etnografiska museets nybyggnader. Som dåvarande utbildningsministern, statsrådet Carlsson, redovisade för riksdagen den 15 februari i år, uppdrog Kungl. Maj:t den 5 maj 1972 åt byggnadsstyrelsen att utföra förberedande projektering av nybyggnad för etnografiska museet samt att upprätta en utbyggnadsplan för detta. Vid tidpunkten för detta svar räknade byggnadsstyrelsen med att kunna redovisa ärendet för Kungl. Maj:t under första halvåret 1973. Denna redovisning är försenad. Styrelsen räknar numera med att kunna redovisa ärendet för Kungl. Maj:t under första halvåret 1974.
Herr talman! Ett par minuters historieskrivning så här före midnatt. Från Vetenskapsakademiens naturaliekabinett, som organiserades år 1739, leder statens etnografiska museum sitt ursprung, påstås det. De svenska samlingarna av etnografiskt material tillhör riksmuseet och sorterade under en av de naturvetenskapliga avdelningarna tills en särskild etnografisk avdelning ordnades åren 1900—1902. År 1935 avskildes den och blev etnografiska museet. Samlingarna hade dessförinnan — år 1930 — flyttats till Livregementets gamla dragonkaserner. Bara en ringa del av samlingarna kan utställas. Det mesta ligger nedpackat i lårar och göms i magasin. Det är dubbelt beklagligt, ty dels riskerar vi att mycket fint material fördärvas, dels förhindras människor att se och glädjas över dyrgriparna. Där finns nämligen utsökt fina saker. Det är rariteter som hemförts av framstående forskare, t.ex. Sven Hedin, men därtill mycket unikt etnografiskt material ända från den tid då lärjungar till Carl von Linné lyckades föra till Sverige saker som det inte längre finns motsvarande exemplar av någonstans ute i världen. Vi har den sista verklighetsbilden av vissa förgångna epoker och döda kulturer. Allt ligger i lådor nu. Det bör snarast upp i ljuset. 240 år efter Naturaliekabinettets upprinnelse och 100 år efter det etnologin och etnografin tog fart har vårt gamla kulturland ännu inte lyckats bygga ett hus för sina samlingar. Jag hoppas på en snabb bättring. Jag har frågat om detta förr, och jag har väntat på svaret. Jag tycker att de förseningar som det talas om i svaret är ytterst beklagliga. Jag hade trott att jag skulle få något besked genom tilläggspropositionen i höst, men då det inte kom väckte jag frågan. Jag tackar utbildningsministern för svaret, och jag tycker att det hela bör vara klart nästa vår — alltså två år efter det att man började utreda. Det är också viktigt att någonting snabbt sätts i gång.

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig, om jag är beredd att överlämna länsskolnämndsutredningens förslag till SSK-utredningen för vidare prövning. Länsskolnämndsutredningens betänkande Skolans regionala ledning har i vanlig ordning remitterats till ett stort antal kommuner, organisationer och myndigheter. Sedan yttrandena inkommit kommer jag att ta upp frågan om den fortsatta handläggningen av förslaget.

Herr talman! Av det inlägg som fröken Hörlén nu gjort förstår jag att hon egentligen syftar till att uppskjuta behandlingen av länsskolnämndsutredningens förslag. I samband med att SSK-utredningen tillsatts har vi klargjort att det ändå går att ge sig på de här reformerna i ett etapparbete, och det är alldeles uppenbart att den möjligheten fortfarande är öppen. Självfallet skall remissförfarandet få visa vad det mycket stora antalet remissorgan anser. Bland remissorganen finns för övrigt också SSK-utredningen. Det är angeläget att få en prövning av länsskolnämndsutredningens förslag, och efter remissomgången skall vi ta ställning också till de frågor som fröken Hörlén har aktualiserat — jag tycker det är för tidigt att göra det medan remissförfarandet pågår. Även om det är sent och vi kanske inte bör ge oss in i någon debatt, kan det vara intressant att erinra om att folkpartiet genom sin ledare bl.a. har sagt — jag tror det var i någon tidningsartikel — att det inte går att styra skolans liv i varje detalj utan att det gäller att sprida makt och ansvar. Jag tycker det vore ganska egendomligt, om det fröken Hörlén nu säger skulle betyda att man har en annan inställning till en decentralisering när det gäller skolans aktiviteter, eftersom vi trots allt varit rätt överens om att vi bör försöka öka det kommunala inflytandet och det direkta inflytandet från skolledning och andra. Jag hoppas det skall bli möjligt att gå vidare på den väg som vi så många gånger principiellt har varit överens om.

Herr talman! Jag fattar fröken Hörléns sista inlägg så, att hon också är angelägen om att vi skall avvakta remissopinionen innan vi vidtar några åtgärder. Men jag vill gärna påpeka att ett fullföljande av idén att överföra frågor faktiskt innebär att man skulle fördröja fortsatta åtgärder för att få till stånd en utveckling i riktning mot ökad decentralisering.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 62 behandlas vissa förändringar i förordningen om mervärdeskatt. Det är i huvudsak mindre ändringar avsedda att ta bort olägenheter som uppmärksammats vid tillämpningen av nuvarande bestämmelser. Som framgår av utskottsbetänkandet mottages föreslagna ändringar med tillfredsställelse av utskottet i sin helhet. Men på vissa punkter har delar av utskottet velat sträcka sig längre, vilket framgår av de till utskottsbetänkandet fogade reservationerna. I reservationen 1 berörs den i riksdagen ofta diskuterade frågan om konkurrensneutralitet i yrkesutövning mellan å ena sidan stat och kommun och å andra sidan det fria näringslivet. Enligt reservanternas uppfattning bör mervärdeskatteutredningen få i uppdrag att skyndsamt lägga fram förslag som verkligen eliminerar de olikheter i detta avseende som råder mellan den offentliga sektorn och den del av näringslivet som arbetar i konkurrens med denna sektor. Reservanterna understryker också betydelsen av att bestämmelserna blir så entydiga att kommunerna själva kan tolka dem utan att som nu i åtskilliga fall behöva tillgripa det ofta tidsödande systemet med förhandsbesked för att få klarhet i skattskyldighetsfrågorna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 av herr Magnusson i Borås m.fl. I reservationen 2 berörs på nytt frågan om mervärdeskatten och dess fördyrande inverkan på viktiga livsmedel. Frågan diskuterades ju här i riksdagen i går och jag gick då närmare in på motiveringen till vårt yrkande och berörde också olika vägar att komma fram till en lösning. Jag skall inte återupprepa vad jag då sade utan endast understryka det krav som framställs i reservationen 2, nämligen att skatteutredningen förutsättningslöst utreder frågan om en differentierad mervärdeskatt eller ett system som på annat sätt tar bort mervärdeskattens fördyrande inverkan på betydelsefulla livsmedel. Till utskottsbetänkandet har också fogats ett särskilt yttrande där mervärdeskattebestämmelserna när det gäller vissa publikationer berörs.

I motioner har yrkats att tidskrifter som utges av organ som främjar miljövård skall undantagas från beskattning. Enligt uppgift jag fått har Kungl. Maj:t med stöd av de bemyndiganden som mervärdeskatteförordningen innehåller möjlighet att undanta miljövårdsorganisationernas tidskrifter från skatteplikt om så prövas skäligt. Vi anser det vara angeläget att underlätta den tidskriftsutgivning, som olika miljövårdsorganisationer bedriver. Gränsdragningen är besvärlig att göra, men vi förutsätter att Kungl. Maj:t med stöd av nuvarande bestämmelser i mervärdeskatteförordningen visar förståelse för dessa problem och bedömer ansökningar om undantag från skatteplikt beträffande sådana tidskrifter med stor generositet.

Herr talman! Mervärdeskatteutredningen har en tid arbetat med de olika problem som visat sig svårbemästrade i mervärdeskatteförordningen. Vi har från oppositionen under ett flertal år krävt ändringar på en del punkter. Dessa krav har i vissa fall tillmötesgåtts genom utredningens förslag, som nu följs upp i propositionen 163. Men fortfarande kvarstår en hel del problem. Sedan många år tillbaka har vi i motioner krävt ändringar i förordningen för att rätta till den snedvridning i konkurrenssituationen som för närvarande förekommer i de fall där stat och kommun bedriver verksamhet i konkurrens med det enskilda näringslivet. Under alla dessa år har man från regeringshåll gjort undanflykter när vi krävt en rättelse. Man har inte velat erkänna att en konkurrenssnedvridning föreligger. Att så är fallet står emellertid helt klart. När ett enskilt företag skall offerera tjänster eller varor till kommuner, som även i egen regi bedriver sådan verksamhet, är det klart att konkurrenslikställighet inte föreligger. Förhållandet är lika klart när staten tillhandahåller varor eller tjänster till kommuner, t.ex. när förenade fabriksverken offererar tvättjänst till landstingen och kommunerna. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. För något år sedan fick vi emellertid ett erkännande från regeringen av att konkurrenslikställighet inte alltid föreligger. Det beslöts nämligen att upphandlingskungörelsens bestämmelser skulle ändras på så sätt att staten i varje fall skall vara skyldig att vid offert från skattskyldig enskild firma ta hänsyn till skattens verkningar vid anbudsjämförelser. Någon sådan skyldighet föreligger emellertid inte för kommunerna och landstingen, och därför är problemet vad beträffar dessa fortfarande olöst. Mervärdeskatteutredningen har ju, som jag sade tidigare, under lång tid sysslat med dessa problem, men den har inte lagt fram några förslag för att lösa dem. På denna punkt föreligger emellertid ett av de allra angelägnaste ändringsbehoven. Därför vågar vi nu hemställa att utredningen omgående skall ta sig an detta problem på fullt allvar. Om bara regeringen har viljan härtill, borde det inte vara omöjligt att lägga fram ett förslag till vårriksdagen. Nu hastar det nämligen med att få en rättelse på denna punkt. verkningar på de viktigaste livsmedlen diskuterades även under gårdagen i samband med finansutskottets betänkande rörande den s.k. krispropositionen. Jag kan ansluta mig till de synpunkter som då framfördes om behovet av en sådan utredning. Jag kan också instämma i vad herr Josefson framfört tidigare i dag och yrkar följaktligen bifall även till reservationen 2. I reservationen 3 har vi inom moderata samlingspartiet följt upp en motion, där man kräver att de mindre lastbilarna skall bli beskattade på samma sätt som de större. Motivet till detta är ju speciellt aktuellt i dag med hänsyn till bristen på bensin och oljor. Man bör inte försvåra för näringslivet att använda så små lastbilar som möjligt. Genom att dessa bilar beskattas på samma sätt som personbilarna kommer emellertid speciellt den mindre företagsamheten, som ju i mycket stor utsträckning använder smärre lastbilar, i ett sämre konkurrensläge än de företag som kan frakta sina varor med större bilar. Nu säger man att det är nödvändigt att ha samma beskattning som på personbilarna, alldenstund de mindre lastbilarna inte sällan används också för personbefordran. Det ligger väl någonting i detta, men jag tror att man skall kunna åstadkomma en gränsdragning som ger företagen möjlighet att i fortsättningen avlyfta den mervärdeskatt som drabbar de mindre lastbilarna. Därför har vi tyckt att frågan bör utredas, och det önskemålet har vi fullföljt i reservationen 3. I vad gäller konsten har vi i stort sett fått det som under många år krävts. Emellertid kvarstår ett krav som bl.a. förts fram i motionen 2104 av herr Nordgren m.fl., nämligen att även andra konstföremål, t.ex. silverarbeten och textilier, skall undantas från mervärdeskatt. Naturligtvis bör samma rätt till avlyftning av mervärdeskatten föreligga i sådana fall som den man nu har fått i fråga om den egentliga konsten. Mer eller mindre av ett förbiseende har den frågan inte fullföljts i någon reservation, och jag har därför inget direkt yrkande.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

Herr talman! I motion 2102 har vi tagit upp två frågeställningar med anledning av propositionen om ändringar i förordningen om mervärdeskatt m.m. Det gäller dels reglerna för skattebefrielse för periodisk publikation, dels förordningen om tillfällig nedsättning av den allmänna energiskatten. Beträffande skattebefrielse för periodisk publikation anges en rad ändamål sammanslutning skall ha för att skattebefrielse skall komma i fråga. Religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål anges bl.a. Nu har det visat sig att vid tillämpningen av bestämmelserna har dessa tolkats så, att organ för sammanslutning med syfte att informera om miljöproblem inte kommit i åtnjutande av befrielse från mervärdeskatt. Vi har funnit det djupt otillfredsställande att sammanslutning som verkar för kunskap om miljöproblem kommer i en sämre ställning än den som exempelvis verkar för försvarsfrämjande ändamål. Vi ansåg det möjligt att undanröja denna avigsida i bestämmelserna genom att efter uppräkningen av olika ändamål tillfoga orden ”eller därmed jämförligt ändamål” och att samtidigt hos regeringen begära tillämpningsföreskrifter som möjliggör att också miljötidskrift befrias från mervärdeskatt. Nu har även ett par andra motionärer uppmärksammat detta problem, och man hade kanske kunnat förvänta en mera positiv behandling av frågan i skatteutskottet. Beklagligtvis söker utskottet slingra sig ur frågan med talet om att det inte är utskottet bekant om den publikation som närmast föranlett debatten kan anses företräda någon sammanslutning som verkar för miljövård. Om tidskriften mera anses företräda den som svarar för utgivningen än medlemmarna i olika miljövårdsgrupper skulle det inte kunna leda till skattebefrielse, anför utskottet vidare. Sammankopplingen av denna antydan med frågeställningen om svårigheterna att konstruera undantag som inte samtidigt gynnar kommersiella intressen måste av alla dem som verkar i miljövårdande syfte upplevas som kränkande. Vi som skrev motionen 2102 hade nog heller inte tänkt oss att skatteutskottet skulle åläggas uppgiften att tolka olika tidskrifters anknytning till sammanslutningar utan uppgiften att medverka till en skrivning som inte utestänger miljövårdstidskrifter. Men jag kan gärna upplysa utskottets ledamöter om att tidskriften Miljö och Framtid, som debatten bl.a. gällt, utges av föreningen Miljö och Framtid, till vilken man kan ansluta sig som medlem mot att inbetala 20 kronor i medlemsavgift. Man erhåller som medlem 12 nummer av den i dag momsbelagda tidskriften. Utskottet tar i sitt betänkande avstånd från den debatt som förts om de nuvarande undantagsreglerna från tryckfrihetssynpunkt. Men jag befarar att oviljan att medverka till en vidgning av bestämmelserna, om nu riksdagen följer utskottets förslag, oundvikligen leder till en mycket stark oro för att miljöverksamhet, som är kritisk mot vissa företeelser i dagens samhälle, medvetet placeras i en sämre ställning än en rad andra verksamheter. Herr Josefson i Arrie åberopade det särskilda yttrandet. Detta särskilda yttrande, som de borgerliga ledamöterna i skatteutskottet hängt på betänkandet, ger jag inte särskilt mycket för. Man noterar att viss kritik kan riktas mot bestämmelserna, man är överens med motionärerna om att utgivning av tidskrifter för miljövårdsorganisationer inte bör försvåras, och så hoppas man att regeringen med stöd av de bestämmelser som hittills använts mot miljötidskrifterna skall visa den generositet som tyvärr inte haft särskilt stor plats i utskottet. Det särskilda yttrandet påminner om den lapp som biskop Brask på sin tid skrev. Den andra fråga vi tagit upp i motionen rör, som anförts, nedsättningen av den allmänna energiskatten. Vi har tidigare från vänsterpartiet kommunisterna motsatt oss denna favör liksom andra favörer för privatkapitalet. Tidigare har man visserligen motiverat den tillfälliga nedsättningen av den allmänna energiskatten med åtgärdens konjunkturstimulerande syfte. Men också det begreppet har mönstrats ut ur propositionen, och en sådan nedsättning skall alltså kunna ges utan någon särskild motivering. Vi avvisar denna förmån för privatkapitalet. Utvecklingen i fråga om energin efter det att finansministern skrev propositionen borde för övrigt mana till återhållsamhet med denna typ av förmåner. När skatteutskottet förra gången behandlade vpk-kravet om att upphäva den tillfälliga nedsättningen av energiskatten för 1973, noterades att detta krav var logiskt utifrån partiets grundsyn att gåvor till det privata näringslivet var omotiverade. Vi har fortfarande denna grundsyn, och det är därför lika logiskt att vi avvisar nedsättningen av energiskatten under 1974. Herr talman! Jag ber därför att få yrka att riksdagen beslutar hemställa hos Kungl. Maj:t om förslag till omedelbart upphävande av förordningen 1971:928 om tillfällig nedsättning av den allmänna energiskatten.

Herr talman! Vi är väl alla överens om att mervärdeskatteförordningen är en för de flesta människor rätt svårförståelig lagstiftning. Men allteftersom åren går och vi får större kunskaper, börjar vi att lära oss den mer eller mindre, vi som tillhör riksdagen och kanske framför allt vi som tillhör skatteutskottet. Nu innehåller den proposition som vi i dag behandlar först och främst begrepp som rör skattskyldighet, skatteplikt och avdragsrätt. Propositionen har föregåtts av en utredning, mervärdeskatteutredningen. Departementschefen biträder i stort sett utredningens förslag, och det gör också utskottet. Utskottet är alltså berett att i stor utsträckning — med några få ändringar — acceptera de i propositionen framlagda förslagen. Jag skall bara nämna några nyheter som finns i propositionen — en av dessa är att utländsk företagare i fortsättningen skall kunna registreras som skattskyldig genom ett befullmäktigat ombud.

En fråga som vi behandlat här i riksdagen under många år gäller beskattningen av konst. Riksdagens majoritet har avslagit de motioner som väckts under åren på grund av att man inte i utskott kunnat dra upp klara riktlinjer. Nu föreslår departementschefen en lösning som går ut på att skattebefrielse kommer konstnären till godo i den mån han har konsten i sin ägo eller om konsten finns i upphovsmannens dödsbo. Då undantas den från beskattning. Den konst som undantas från beskattning är målningar, teckningar, grafik och skulpturer. Längre har inte departe mentschefen och heller inte utskottet ansett sig kunna gå i exemplifiering av vilket slags konst som skall undantas från beskattning. Det rör sig alltså om de angivna delarna. Utskottet avstyrker motionen 589, som följts upp i reservationen 2, om en ökad differentiering av mervärdeskatten. Vi gör det av både statsfinansiella och skattetekniska skäl. Hemställan i reservationen 2 innebär att en utredning skall tillsättas för att utreda momsens inverkan på viktiga livsmedel. Nu behandlas den frågan av 1972 års skatteutredning, och en ny utredning behöver alltså inte tillsättas. Vi har allaredan börjat få material som visar de ekonomiska verkningarna av mervärdeskatt på livsmedel. Vilket ställningstagande utredningen så småningom kommer att göra i denna fråga är det i dag för tidigt att yttra sig om. Men klart är att det som begärs i hemställan i reservationen 2 redan är tillgodosett genom att 1972 års skatteutredning behandlar denna fråga. Reservationen 3 bygger på motionen 1035 om beskattningen av lätta lastbilar, som avstyrkts av utskottsmajoriteten mot bakgrund av att det är svårigheter att klara gränsdragningen. Dessa stationsvagnar, skåpvagnar och annat används både för tjänstebruk för företags räkning och för privat bruk. Klart är dock att om det verkligen är en liten lastbil, så beskattas den, och då föreligger avdragsrätt liksom för större lastbilar. Men det är just svårigheterna när det gäller stationsvagnar, skåpvagnar osv. som gör att vi inte har kunnat följa motionären. Några ledamöter har varit inne på att man skulle ge skattefrihet framför allt åt en miljövårdstidskrift. Nu vet vi att det förs en rätt omfattande miljödebatt i samhället, och den rör sig om miljön på många olika områden. Det utkommer många tidskrifter om miljön, både sådana som bara går till medlemmarna i olika organisationer och sådana som också kan köpas i den allmänna handeln. Även där uppstår det gränsdragningssvårigheter. Det är inte så alldeles givet att skattefriheten bara skall gälla en miljötidskrift som man talar om i motionen och som också har nämnts från denna talarstol. Det finns säkerligen många intresserade miljövårdsmänniskor, engagerade på andra håll i miljövårdsdebatten, som skulle vilja se ännu fler miljövårdstidskrifter befriade från skatt. Men eftersom den frågan är oerhört komplicerad och man inte kan fria sig från misstanken att det då skulle bli en skattebefrielse också för rent kommersiella intressen, har utskottet avstyrkt det förslaget. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag för samtliga reservationer.
Herr talman! Herr Kristenson ansåg att vi hade överdrivit mervärdeskattens inverkan på konkurrenslikställigheten mellan enskilda företag, kommunerna och staten, men så är inte fallet. Som jag tidigare framhållit blir det allvarliga verkningar där. Nu sade emellertid herr Kristenson också att man får försöka lösa de problemen i annat sammanhang, och det inger mig litet hopp om att man är beredd att lösa problemen på något sätt. Det skulle jag i så fall hälsa med största tillfredsställelse. Nu vet jag inte om herr Kristenson är beredd att tala om i vilket sammanhang han skulle kunna tänka sig att vara med på en ändring i det fallet, men om herr Kristenson inte kan göra det i dag får jag väl fråga honom en annan dag vad han menar.
Herr talman! Det är riktigt som herr Kristenson säger, att det pågår en omfattande miljödebatt i samhället, och vi hoppas väl alla att den skall få ännu större plats än den har i dag. Det är givet att befrielsen från mervärdeskatt inte skall omfatta en viss angiven tidskrift, sade herr Kristenson. Nej, vi har inte heller i motionen åberopat en viss angiven tidskrift. Men utskottets skrivning nödvändiggör att vi klarar ut det konkreta fall som debatten rör sig om. Vårt förslag till skrivning av lagtext och begäran till regeringen om tillämpningsbestämmelser innebär inte sådan begränsning att andra miljötidskrifter skulle ställas vid sidan. Vi menar att det minsta man kan göra när dessa bestämmelser ses över borde vara att anpassa dem till de nya förhållanden som uppstått under den tid författningen har gällt. Det må vara hänt att man inte den gången författningen kom till tänkte på miljövårdstidskrifterna, men utvecklingen på detta område under 1960 och början av 1970-talet gör väl att det i dag är mer självklart än tidigare att miljövårdstidskrifter borde höra till de publikationer som blir befriade från moms.

Herr talman! Jag vill ge det svaret till herr Magnusson i Borås att frågan om konkurrensneutralitet i stort sett är borta när det gäller staten och de privata företag där staten tar hänsyn till och räknar bort mervärdeskatten eftersom företagen följer upphandlingsförordningen. Men staten kan inte föreskriva en speciell upphandlingsförordning för kommunerna. Vad jag där hade i tankarna var, att man kanske kan komma fram vägen över upphandlingsförordningen för kommunerna, så att också de tar hänsyn till den mervärdeskattebelastning som privata företags anbud innehåller. När det sedan gäller frågan att miljövårdstidskrifterna skulle undantas från beskattning är det ju riktigt att vi har fått en omfattande miljövårdsdebatt och att många människor under senare år har börjat intressera sig för miljövård. Men vi har i vårt land många sådana intressesfärer, där människor av olika anledningar engagerar sig och där det ges ut tidskrifter som dels går till medlemmar, dels försäljs kommersiellt. Med mervärdeskatteförordningen kan man såvitt jag förstår inte klara av det problemet. Om utredningen, som fortsätter sitt arbete, kan ta upp problemet och lösa det är det i och för sig bra, men jag tror problemet praktiskt är olösligt.
Herr talman! Jag vill bara uttrycka min glädje över en detalj i skatteutskottets betänkande. Under en följd av år har önskemål framförts i ett tämligen stort antal motioner att mervärdeskatt inte skall utgå vid förstagångsförsäljning av konst. De regler som hittills tillämpats har inte varit tillfredsställande. Det är glädjande att utskottet nu föreslår en bättre tingens ordning. Eftersom jag länge och envist knorrat på skatteutskottet i denna fråga, vill jag gärna markera min uppskattning och tacksamhet.

Herr talman! I motionen 1058 har jag tagit upp frågan om slopande av mervärdeskatt på miljötidskrifter, den fråga som har berörts av flera talare i debatten. I en frågedebatt i november förra året fick vi veta att finansministern förväntade att den fråga som den här motionen rör skulle komma att behandlas av mervärdeskatteutredningen. Så blev inte fallet. Utredningen har ansett att detta inte är en teknisk fråga utan en politisk bedömningsfråga. Av den anledningen berörs den inte i den aktuella propositionen. Det är en märklig situation som nu råder. En idrottsorganisation som ger ut en tidning som även ägnar sig åt miljödebatt kan befrias från mervärdeskatt. Men om man frilägger miljöavsnittet i denna tidskrift och tar in det i en särskild tidskrift, omfattas inte denna tidskrift av mervärdeskattebefrielsen. Det är uppenbart att utskottsmajoriteten och tydligen även finansministern här vägleds av en mycket konservativ syn, av de värderingar som framstod som väsentliga då den allmänna varuskatten på sin tid infördes. Det är verkligen att bita sig fast i det förgångna. Det har hänt saker och ting sedan vi införde allmän varuskatt här i landet. Utskottet säger att det finns skäl att betrakta de nuvarande undantagen som en principiell ram som man inte utan starka skäl bör vidga.

Utskottets borgerliga ledamöter anser alltså att det finns möjligheter att inom ramen för nuvarande förordning göra de erforderliga undantagen. För den fortsatta diskussionen om denna fråga vore det naturligtvis av stort värde att få bekräftat från antingen utskottets talesman eller finansministern, att denna möjlighet föreligger att få bort den diskriminering av tidskrifter av vissa typer som vi utan tvekan här kan peka på. Det handlar här om huruvida vi skall jämställa försvarsfrämjande ändamål med miljövårdande ändamål, om vi skall jämställa idrottslig verksamhet med miljövårdande verksamhet och om vi bedömer att miljövården är lika väsentlig för samhället som nykterhetsfrämjande ändamål. Den bedömning jag gör är att miljövården är minst lika väsentlig som de ändamål som finns uppräknade i mervärdeskatteförordningen. Jag tror att det vore av värde om vi här kunde få bekräftat att den uppfattningen delas även av utskottsmajoritetens företrädare.
Herr talman! Låt mig svara på den sista frågan först: Enligt de uppgifter som vi fått i skatteutskottet har Kungl. Maj:t, med stöd av det bemyndigande som mervärdeskatteförordningen innehåller, möjlighet att undantaga miljövårdsorganisationers tidskrifter från skatteplikt om så prövas skäligt. Det är anledningen till att vi på den borgerliga sidan har stannat vid ett särskilt yttrande. Problemet är var gränsen skall gå, och vi har pekat på möjligheterna och uttalat förhoppningen att man skall vara generös när det gäller dessa undantag från skatteplikt. Herr Kristenson säger att reservationen 2 är onödig därför att denna fråga redan är föremål för utredning i 1972 års skatteutredning.

Det innebär inte nödvändigtvis att en ny utredning skall tillsättas, utan Kungl. Maj:t kan mycket väl lägga denna utredningsuppgift på nu sittande utredning. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag har material här från 1972 års skatteutredning, som behandlar mervärdeskatteeffekterna. Om det inte står i utskottsbetänkandet att 1972 års skatteutredning redan behandlar detta problem har ändå herr Josefson och övriga undertecknare av reservationen 2 nu fått reda på det. Ni behöver alltså inte längre yrka bifall till eller rösta på den reservationen.

Herr talman! Herr Helén har frågat mig, dels om regeringen är villig förorda att ett program för bättre hushållning med energi snarast utarbetas och börjar genomföras, dels vilka åtgärder regeringen har vidtagit och vilka åtgärder den avser vidta för att riksdagen snabbt skall få tillgång till ett kvalificerat underlag för bedömning av kärnkraftsutbyggnaden i Sverige. Jag vill med anledning av herr Heléns interpellation ta upp några allmänna synpunkter på Sveriges energiförsörjning. Industriministern kommer att besvara de övriga interpellationer som framställts i samma ämne. Tillgången på energi i stora mängder och till billigt pris har varit en avgörande faktor både för industrins höga produktivitet och för den höga avkastningen i jordbruket. Den är avgörande för vår standard när det gäller bostäder, bilar och en mångfald av vardagens bruksvaror. Detta är de rika ländernas situation som står i skarp kontrast till förhållandena för det stora flertalet av jordens folk. Ojämlikheten i världen avslöjas särskilt obarmhärtigt genom energiförbrukningen. 94 procent av all energiförbrukning äger rum på norra halvklotet, och USA med 6 procent av världens befolkning förbrukar en tredjedel av energin. 8 miljoner svenskar förbrukar lika mycket energi som 550 miljoner indier. Men att jordens energiresurser med i dag förutsebar teknik inte är obegränsade står nu klart för alla. Om nuvarande ökning av konsumtionen tillåts fortsätta i samma takt skulle reserverna av olja kunna vara i stort sett uttömda inom några decennier, de kända naturgastillgångarna ta slut omkring år 2000, och om ett par sekel skulle de viktigaste brytningsområdena för kol vara tömda. Ännu finns ingen energikälla som entydigt och riskfritt räddar människorna undan en hotande energikris. På längre sikt är därför energiförsörjningen oundvikligen ett globalt problem. Det behövs internationellt samarbete för att kunna lösa energiproblemen. Sverige bör vara med i alla de sammanhang där det finns utsikter till framsteg. Vid FN:s miljökonferens i Stockholm i juni 1972 framhävde jag, som företrädare för den svenska delegationen, behovet av en internationell energipolitik och välkomnade den vid konferensen föreslagna undersökningen av framtida energiresurser och efterfrågan på energi. I det sammanhanget konstaterade jag att vi kunde urskilja flera syften med en sådan världsvid satsning, bl.a. rekommendationer om att minska onödigt utnyttjande av fossila bränslen, främst olja och naturgas, och om behovet av en internationell spridning av tekniskt kunnande om omvandlingen av kol till flytande bränsle. Sverige har en utsatt position när det gäller energiförsörjningen. Klimatet kräver uppvärmning av bostäder och arbetsplatser. Detta tar hälften av vår energikonsumtion. Våra råvaror i skog och malm bearbetas i mycket energikrävande industribranscher. Den svenska energipolitikens syfte att tillhandahålla tillräckliga mängder av energi till lägsta möjliga pris har hittills uppnåtts. Den har inneburit en utomordentligt snabb utbyggnad av försörjningskapaciteten under 1950 och 1960-talen. Sedan 1955 har Sveriges energiförbrukning mer än fördubblats: från 16,3 till 35,5 miljoner ton 1972, om man omräknar allt i olja. Den inhemska delen av energiförsörjningen — det gäller väsentligen vattenkraftsutbyggnaden — har samtidigt minskat från 29 till 24 procent. Oljeprodukternas andel har under samma tid mer än tredubblats — från 7,4 till 25,1 miljoner ton olja; kol och koks har minskat från 4,0 till 1,6 miljoner ton omräknat i olja; vattenkraften har ökat från 2,2 till 5,6 miljoner ton omräknat i olja. Det är förenat med utomordentligt stora svårigheter — ja, hart när omöjligt — att fortsätta en sådan snabb ökning av energikonsumtionen. Vattenkraften är till största delen utbyggd i vårt land. De tillskott som är möjliga kan endast till en begränsad del tillgodose de ökande kraven på energi. Till detta kommer att en fortsatt utbyggnad av vattenkraft i Sverige noga måste avvägas mot naturskyddsintresset. Oljan svarar nu för ca 75 procent av vår energiförbrukning. En strävan har därför varit att minska det beroende som importen av olja kan innebära. Såsom industriministern utförligt kommer att beröra i sitt interpellationssvar har vi bl.a. satsat på statligt engagemang i prospektering i Östersjön och Nordsjön samt är beredda att diskutera insatser i samarbete med Norge. Det har varit en styrka för svensk energipolitik att stora resurser tidigt satsades på utveckling av kärnkraften. En successiv övergång till en kränkraftsbaserad elkraftförsörjning har, i brist på andra tillräckligt stora eller utvecklade energikällor, varit energipolitikens huvudinriktning inom elkraftområdet. På senare tid har de tekniska och säkerhetsmässiga problemen i samband med kärnkraft blivit alltmer uppmärksammade i debatten. Riksdagen uttalade i våras att ”inga beslut att bygga ut kärnkraften ytterligare bör fattas förrän ett nytt, allsidigt beslutsunderlag, innefattande bl.a. information om forskningsresultat och utvecklingstendenser, har förelagts riksdagen”. I anslutning till herr Heléns fråga om regeringens åtgärder för att ge riksdagen tillgång till ett kvalificerat underlag för bedömning av kärnkraftutbyggnaden i Sverige vill jag säga följande. Den stora satsningen på att lösa kärnkraftens säkerhetsfrågor är unik i industriländernas historia. Mycket höga krav på förutseende och försiktighet har ställts. I jämförelse med de säkerhetsoch miljökrav som gäller för t.ex. biltrafik eller oljeeldade kraftverk är kraven på kärnkraftverken rigorösa. Men det finns ännu icke lösta problem i samband med kärnkraft. En rad faktorer — miljöpåverkan, risken för genetiska skador, de mycket långa tidrymder avfallet måste förvaras skyddat — motiverar oerhört stränga säkerhetsföreskrifter. I den intensiva debatten har man också framhållit de politiska och etiska frågornas betydelse i detta sammanhang. Riksdagen har beslutat om en viss utbyggnad på kärnkraftområdet. Beslut om ytterligare utbyggnad kan bli aktuellt tidigast 1975. Såsom industriministern närmare redovisar i sitt svar är en rad utredningar i full verksamhet för att ytterligare genomlysa och behandla säkerhetsfrågorna. Resultaten kommer att redovisas under 1974. På herr Heléns fråga om ett kvalificerat underlag för bedömning av kärnkraftutbyggnaden kan jag således svara, att regeringens avsikt är att ett omfattande underlag skall föreligga innan riksdagen har att ta ställning till frågan om en ytterligare utbyggnad på kärnkraftområdet. Det framgår av vad jag nu har sagt och av herr Heléns fråga att energiförsörjningen i grunden är en långsiktig fråga. Vad vi i dag upplever är emellertid ett bristläge i oljetillförseln på grund av att de oljeproducerande länderna skär ner sina leveranser. Det har ställt oss inför en akut energibrist. Sverige har sedan länge byggt upp en beredskap för krislägen, bl.a. i händelse av avspärrning vid militära konflikter. Denna beredskap i fråga om organisation, ransonering och tvångslagring av olja är en värdefull tillgång i den uppkomna situationen. Tvångslagren är avsedda för att möta behoven vid mycket drastiska nedskärningar i oljetillförseln. Den bufferten måste vi i det längsta värna om för att trygga försörjningen på något längre sikt. Vid den nedskärning av tillförseln som vi nu kan överblicka måste därför begränsningar av konsumtionen göras. Senaste tillgängliga uppgifter tyder på ett bortfall i tillförseln under november 1973—januari 1974 med 10 procent för bensin, drygt 20 procent för motorbrännolja och tunneldningsolja och 15 procent för tjock eldningsolja. En rad begränsande åtgärder är vidtagna eller planerade. Låt mig nämna några punkter i den förstärkning av försörjningsberedskapen som nu sätts in. En brett upplagd sparkampanj har dragits i gång genom en särskild kommitté. Större effekt av kampanjen är möjlig att uppnå om allmänheten sluter upp på samma sätt som nu sker inom industrin. SPK har i dag bemyndigats att införa maximipriser på oljeprodukter. Att undvika kraftiga prishöjningar är ett vitalt samhällsekonomiskt intresse. En begränsning i bolagens leveranser av eldningsolja har redan genomförts. En obligatorisk kvotering som avses övergå i behovsprövad tilldelning förbereds. Ransonering införs på bensin och dieselolja i början av nästa år. Privatbilisterna har uppmanats att fram till dess bringa ner sin konsumtion med minst 15 procent. Med hänsyn till att elkraft delvis produceras i oljekraftverk förbereds en elransonering. Den beräknas träda i kraft under första kvartalet 1974. För att sköta regleringarna inrättas en bränslenämnd och en elransoneringsnämnd. Ansträngningar bör också göras för att förbättra tillförseln av olja. Regeringen har därför beslutat avsätta 200 miljoner kronor för statliga direktinköp av olja. Dessa och andra åtgärder i vår försörjningsberedskap fordrar en fast samordning. Regeringen har därför beslutat inrätta en försörjningsberedskap under handelsministerns ledning. Beredningens uppgift blir att samordna de olika departementens och myndigheternas arbete med den aktuella energiförsörjningen. Samhällets energiförsörjning måste klaras i samverkan mellan olika grupper och intressen. Energipolitikens uppgift är att länka samman olika åtgärder och strävanden, att lösa de omedelbart förestående problemen och att planmässigt angripa den långsiktiga energiförsörjningen, så att rimliga krav på en rättvis fördelning av energiresurserna tillgodoses. För att skapa ett forum för debatt om energifrågorna där olika grupper kan komma till tals tillkallas ett energiråd för att biträda regeringen. Rådet ges en bred förankring, så att de kunskaper och erfarenheter som finns på olika håll i samhället kan tas till vara vid utformningen av energipolitiken. Vi måste se med djupt allvar på läget. Den internationella oljekrisen kommer att innebära påfrestningar för vårt land. Den kommer att medföra kraftiga ingrepp i våra levnadsförhållanden och i den standard vi vant oss att betrakta som självklar. Det kommer att krävas av oss alla att vi tar på oss ett ansvar i solidaritet för att klara vår energiförsörjning. Det viktigaste måste vara att värna vår produktion och vår sysselsättning och att slå vakt om viktiga samhällsfunktioner som sjukhus, skolor och kommunikationer. Och jag vill understryka att vi där kan möta svårigheter som helt enkelt är en följd av vårt internationella beroende och av svårigheten att få tillskott av tillräcklig energi. Desto viktigare är det att medborgarna lojalt följer ransoneringsföreskrifterna och dessutom bidrar med frivilliga besparingsåtgärder. Vi måste vidta en rad åtgärder i syfte att undgå allvarliga och djupgående störningar i vår ekonomi och i vårt samhälle. Så måste vi beslutsamt ge oss i kast med problemen under den närmaste tiden. Energiproblemen på lång sikt ställer samtidigt ofrånkomliga krav på en förstärkt energipolitik. I syfte att få ett underlag för bedömning av dessa frågor tillsatte regeringen i fjol energiprognosutredningen för att studera energifrågan i hela dess bredd. Till dess uppgifter hör bl.a. att analysera konsekvenserna för vårt samhälle av olika nivåer på energiförbrukningen, liksom att belysa olika vägar att dämpa ökningstakten i energiförbrukningen. I dagens bristsituation kan man inte utesluta möjligheten att vi icke kommer tillbaka till 1950 och 1960-talens rikliga energitillgång med dess låga priser. Jag skulle bedöma det som utomordentligt osannolikt att så blir fallet. Regeringen har mot den bakgrunden beslutat att ta ett samlat grepp också på energifrågorna i det längre tidsperspektivet. Den långsiktiga planeringen och åtgärder med långsyftande verkningar måste inriktas på två huvudområden, dels sparsamhet och planmässighet i energikonsumtionens inriktning på lång sikt, dels utvecklande av säkra och tillräckliga energiresurser för den konsumtion som det samhälle vi utformar kommer att kräva. Det tidigare nämnda energirådet skall även på detta område biträda regeringen med kunskaper och erfarenheter från skilda håll i samhället. Forskningsoch utvecklingsarbetet på energiområdet skall snabbt ses över. Industriministern tillsätter därför i dag en särskild programkommitté för detta. Den skall lägga fram forskningsprogram och forskningsuppslag vad gäller såväl nya energikällor som kan komma till utnyttjande i vårt land som tänkbara möjligheter till besparingar och användande av energisnålare metoder inom olika områden. Vid sidan av och på grundval av forskningsresultaten måste även konkreta åtgärder initieras, som tar sikte på ett minskat tryck på efterfrågesidan respektive leder till förbättringar på tillgångssidan. För att aktivera denna politik och för att samordna åtgäder som kan få stora ekonomiska verkningar inom skilda samhällsområden, inrättas en energipolitisk delegation som knyts till statsrådsberedningen. Härmed har jag även besvarat herr Heléns fråga om regeringens villighet att förorda att ett program för bättre hushållning med energi snarast utarbetas och börjar genomföras. Regeringen har med de åtgärder som nu redovisats skapat den organisatoriska ramen för det arbete herr Helén åsyftar och har vidgat uppgiften till att även omfatta åtgärder på tillgångssidan för att långsiktigt förbättra vår försörjningstrygghet på energiområdet. Den uppläggning av arbetet som vi valt ger uttryck för en strävan att förena effektivitet med en god insyn och en samling av alla goda krafter för en gemensam ansträngning i denna för vår nation utomordentligt betydelsefulla fråga. Energiproblemen reser en rad mycket grundläggande politiska frågor. I vår planering för framtiden kan vi inte utgå från obegränsad tillgång på billig energi. Vi måste utgå från knapphet. Rolf Edberg skriver i sin bok Brev till Columbus: ”Kanske var 1960-talet ett årtionde då vi nådde toppen i vår jakt efter komfort. Vi uppdagar chockartat, att från välstånd till brist är resan kort.” Vi kommer att nationellt och internationellt tvingas till en planmässig hushållning med våra tillgångar. Det gäller både energi och flera andra naturresurser. En förutsättning för att på kort sikt spara energi, och på längre sikt hushålla och planera förnuftigt, är samverkan mellan olika folkgrupper och organisationer. I en situation där energitillväxten inte längre räcker till för att tillgodose alla önskemål, kommer stora krav att ställas på solidaritet och hänsyn till det gemensamma bästa. Strävan att finna en från alla synpunkter acceptabel energiförsörjning kan komma att leda till nya strukturförändringar. Vi måste då vara medvetna om vårt gemensamma ansvar att se till att dessa förändringar inte främst drabbar de redan svaga i samhället, utan att bördorna skall bäras solidariskt. Det måste således vara fråga om en planering för solidaritet. Energifrågan ställer oss inför i olika avseenden svåra och djupt allvarliga problem. Den bör samtidigt kunna utgöra en viktig utgångspunkt för en diskussion om den framtid vi vill skapa för vår egen nation och, tillsammans med andra länder, för en bredare internationell gemenskap.

Herr talman! Med hänsyn till önskemålet att få en samlad debatt kring energipolitiken och därmed sammanhängande frågor har vi kommit överens om att jag, i anslutning till statsministerns svar, skall lämna svar på interpellationer som är framställda av herrar Bohman, Sjönell och Svensson i Malmö samt fru Hambraeus. Vidare har herr Sjönell framställt en interpellation till statsministern, som jag har att besvara. Jag har behandlat frågorna i ett sammanhang i ett relativt långt och utförligt skriftligt svar , som delgavs interpellanterna i går och som finns tillgängligt för kammarens ledamöter. Jag är medveten om att svaret på vissa punkter sammanfaller med vad statsministern tidigare har anfört. Jag skall därför här endast redogöra för de väsentligaste punkterna i mitt svar. Nuvarande situation är i huvudsak en akut kris till följd av speciella politiska förhållanden. Den illustrerar dock tydligt behovet av en genomtänkt politik för den nationella energiförsörjningen. Utgångspunkten för varje resonemang om svensk energipolitik under de närmaste årtiondena är att vi måste täcka huvuddelen av vårt energibehov med importerade bränslen. Detta gäller oavsett vilken roll kärnkraften får. Ett mål för vår energipolitik blir därför att — som komplement till mer kortsiktiga åtgärder av beredskapskaraktär — i möjligaste mån säkra tillgång till importbränslen på längre sikt. Till de viktigaste momenten för svenskt vidkommande hör därvid att försöka få egna andelar i oljeoch gasfyndigheter. På svenskt område har det halvstatliga Oljeprospektering AB varit verksamt sedan år 1969. Ett liknande bolag bildades i våras för prospektering utomlands. Insatserna i prospekteringsledet är emellertid begränsade. Även i bästa fall kan de ge utdelning först efter lång tid. Vi måste därför undersöka också andra vägar. En möjlighet är utbyggnad av vår raffinaderikapacitet, som för närvarande täcker endast ca 40 procent av vårt behov av oljeprodukter. En annan möjlighet är att öka försörjningstryggheten genom långtidsavtal med länder eller företag som förfogar över stora energitillgångar. Därvid kan det vara naturligt att i första hand söka sig till parter med vilka man har ett stabilt förhållande grundat på mångåriga förbindelser och ömsesidigt förtroende. Ett samarbete med vårt grannland Norge framstår som den kanske allra intressantaste möjligheten för OSS. Även i förhållande till Sovjetunionen strävar vi efter långsiktiga överenskommelser på energiområdet. Ett intensivt arbete med att utreda förutsättningarna för import av naturgas har utförts. Vi hoppas att förhandlingar skall kunna börja inom kort. Även import av sovjetisk råolja ter sig i ett längre perspektiv som intressant. Samarbetsprojekt med Polen är också föremål för diskussion. En annan väg att trygga försörjningen är givetvis att öka de inhemska energislagens andel. För närvarande svarar vattenkraften under normalår för omkring 75 procent, oljekraft för dryga 20 procent och kärnkraft för ett par procent av vår totala elproduktion. Även om vattenkraften inte kan svara för någon större andel av nytillkommande produktion, finner jag det angeläget att kvarvarande utbyggnadsmöjligheter blir granskade. Enligt senaste beräkningar kan de outbyggda tillgångarna utgöra ungefär en tredjedel av vad som är tekniskt-ekonomiskt utbyggnadsvärt. Det borde vara möjligt att med fortsatt tillgodoseende av berättigade miljöanspråk till någon del dra nytta av dessa oanvända tillgångar och därmed öka vår självförsörjning. Uranet är vår enda uthålliga energikälla som med nuvarande teknik kan bidra till landets energiförsörjning i mer än marginell omfattning. Den hittillsvarande svenska inriktningen på kärnenergi får ses mot denna bakgrund. Denna del av energipolitiken har emellertid under senare tid ifrågasatts på en del håll. Därmed är vi i ett läge, där vi måste fråga oss om vi bör radikalt ändra vår energipolitik och vilka ändringar eller nyheter som då krävs. Ett omfattande underlag för att belysa dessa frågor håller på att tas fram. Regeringen avser att till vårriksdagen 1975 lägga fram förslag om ett energipolitiskt totalprogram, inklusive förslag till ställningstagande rörande kärnkraftens utnyttjande i Sverige. Centrala uppgifter i ansträngningarna att ta fram ett komplett faktaunderlag vilar på dels energiprognosutredningen, EPU, dels en rad särskilda utredningar på kärnsäkerhetsområdet. Energiprognosutredningens huvuduppgift är att lägga fram alternativa prognoser för utvecklingen av Sveriges energiförsörjning fram till 1990 talet. Till EPU är knuten en parlamentarisk grupp med företrädare för samtliga riksdagspartier. Visst material redovisades i somras i en lägesrapport. Slutbetänkandet väntas föreligga nästa höst. Utarbetandet av energiprognoser och därtill hörande utredningsarbete kommer att därefter fortsätta som permanent verksamhet inom energibyrån vid statens industriverk. Av utredningarna på kärnsäkerhetsområdet kan först nämnas närförläggningsutredningen, som väntas publicera ett stort tekniskt material i sitt betänkande i början av nästa år. I början av 1973 tillkallades en utredning rörande förvaring av högaktivt avfall från kärnkraftverk. Utredningen avser att publicera en första rapport i februari 1974. Försvarets forskningsanstalt undersöker risken för otillåten framställning av kärnvapen på grund av utbyggd kärnkraftproduktion i Sverige. Centrala driftledningen utreder samtidigt under medverkan av bl.a. rikspolisstyrelsen och delegationen för atomenergifrågor hur kärnkraftanläggningar kan skyddas mot sabotage. Delegationen har ytterligare intensifierat sitt arbete rörande den inhemska kontrollen av klyvbart material. Liknande frågor på det internationella området studeras inom utrikesdepartementet. Rapporter från dessa studier väntas komma in successivt under de första månaderna nästa år. Vidare har jag i dag tillkallat en särskild programkommitté för forskning och utveckling på energiområdet. Kommittén skall till utgången av augusti nästa år utarbeta förslag till mål och riktlinjer för de samlade forskningsinsatserna på energiområdet under den kommande tioårsperioden. Av vad jag nu sagt framgår att ett omfattande underlagsmaterial kommer att föreligga nästa år. Arbetet på att därefter formulera det energipolitiska handlingsprogram, som skall ligga på riksdagens bord våren 1975, ställer redan nu krav på en intensifierad verksamhet hos berörda myndigheter och departement. Viss resursutbyggnad har redan skett under år 1973, och ytterligare förslag kommer att presenteras. Slutligen vill jag på nytt markera regeringens avsikt att löpande hålla riksdagen informerad om arbetsplanerna och om material som kommer fram. De rapporter som väntas kommer att offentliggöras på vanligt sätt. Det referat från miljövårdsberedningens sammanträde i slutet av oktober 1973 om kärnkraftens miljöeffekter kommer inom kort.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Det innehöll mycket värdefulla saker, delvis kända från dagens tidningar. Inför alla de nya organen frågar sig kanske en och annan, om jag har blivit bönhörd över hövan. Jag skall senare komma in på de olika organens inbördes och skilda uppgifter; jag vill bara nu så här i början påpeka att bland de fem ändå fattas ett — det på lång sikt kanske viktigaste: ett fristående energiinstitut. Jag återkommer till det. Det är väl inget tvivel om att dagens energisituation av många har upplevts som en chock. Kanske skulle några ha sluppit den chocken, om statsministern hade svarat på mitt långa brev under valrörelsen och inte väntat till i dag med att ta upp de stora långsiktiga energifrågorna. De är väl ändå vid sidan av sysselsättningen 1970-talets största. Jag skall inte i onödan gräva i det förgångna, men av rent principiella skäl skulle jag gärna vilja veta varför jag aldrig fick något svar på brevet. Var det därför att frågorna var för svåra eller därför att regeringen då inte var intresserad? Det förekommer ju en del okynnesbrev mellan partierna i valrörelser, det är sant, men det här var av den allvarliga typ, där man har rätt att till nytta för den offentliga debatten få svar. Åter till sakläget, som är det viktigaste. Även om det ännu inte är mer än krusningar på ytan, kan naturligtvis fortsättningen av oljekrisen ändra hela bilden av industrisamhället. Det tragiska kriget i Mellanöstern och dess följder har gett oss en rejäl varning för vad som kan komma. Det har många sagt före mig, och jag kan instämma med dem som säger att den här energikrisen på sätt och vis kan bli vår räddning i den meningen att vi får en chans att förbereda oss på den verkliga energikrisen som kommer om 10—20 år. Den blir då en bra tankeställare och ger oss en möjlighet att i tid ställa om produktionen för en lägre energikonsumtion. Det är de långsiktiga svårigheterna som nu måste analyseras, och jag menar att det är främst om detta som debatten i dag bör handla — även om just nu mera konkreta och näraliggande frågor som har att göra med den omedelbara bristsituationen tränger sig på. Därför skall jag börja med att kommentera några frågor om det korta perspektivet och om de aktioner som nu dras i gång av regeringen. Bränslenämnden och försörjningsberedningen är väl egentligen ganska självklara instrument för att bemästra och handlägga den nu uppkomna bristsituationen. Men åtminstone för bränslenämndens verksamhet måste såvitt jag förstår utfärdas ganska precisa direktiv. Den fördelning av oljetillgångarna som där beslutas måste grundas på våra värderingar och föreställningar om vad som är viktigast. Själv vill jag trycka på två huvudregler för detta fördelningsarbete. Den första huvudregeln är att sparsamhet måste åläggas alla sektorer — industrin, transporterna och bostadsuppvärmningen. Men när det gäller industrin måste sysselsättningseffekterna tas upp i första rummet, och när det gäller transporterna måste den kollektiva trafiken gynnas framför annan. Det här kan verka självklart, men jag tycker att det måste sägas ut också från vår sida därför att inskränkningarna för annan verksamhet och för enskilda människor kan komma att bli kärva. Genom oljebristen riskerar vi att konjunkturavmattningen som redan är påtaglig i de stora industriländerna påskyndas, och finansministern var inne på det i går. Det kan komma att märkas även på vår export ganska snart. På hemmamarknaden har konsumenterna redan fått känna av ökade priser till följd av oljebristen. Företagen blir försiktigare med att anställa på grund av risken att oljebristen kan tvinga fram driftinskränkningar. Inom bilindustrin slår detta naturligtvis särskilt hårt, och vi har läst att Volvo redan har signalerat anställningsstopp. Jag skulle därför vilja fråga statsministern om AMS har fått i uppdrag att genom länsarbetsnämnderna i särskild ordning ta in uppgifter om eventuellt kommande friställningar på grund av oljebristen. Jag vill också trycka på att när nämnden nu skall föra dessa känsliga förhandlingar med avnämare är det viktigt att det verkliga läget läggs till grund för förhandlingarna, så att det inte sprids en onödig ängslan om hur illa det faktiskt skulle vara ställt. Jag har just innan jag gick upp i talarstolen fått reda på ett mycket drastiskt bud, givet till Landstingens inköpscentral, som har att svara för uppvärmningen av sjukhusen. Det ligger vida utöver de siffror som hittills har varit kända. Det är nödvändigt att visa sådana samhällsorgan fullt förtroende, så att man inte i missriktat förhandlingsnit skrämmer upp allmänheten. Det är naturligtvis angeläget att vi från olika håll inte överdramatiserar de näraliggande problemen. Men vi vet samtidigt att det är oklokt att inte ta de långsiktiga varningssignalerna på allvar. Underskattning av riskerna kan ställa oss utan en tillräcklig beredskap. Det är mot denna bakgrund som jag menar att en huvudregel för bränslenämndens fördelning måste vara att söka undvika sjunkande sysselsättning till följd av oljebrist. Den andra huvudregeln — att kollektivtrafiken ges möjligheter att inte bara upprätthålla nuvarande trafik utan också att ta emot ökad godsoch persontrafik till följd av ransoneringar och prishöjningar — är också mycket angelägen. Där turtätheten kan förbättras tror jag en viss chans finns att många kan komma att upptäcka tågets och bussens nu litet bortglömda förtjänster. Det finns goda skäl att i år verkligen gå varsamt fram i SJ:s investeringsäskanden både i vad gäller rullande materiel och fasta anläggningar. Vi får då inte på nytt hamna i en situation där SJ måste avvisa transporter därför att man saknar vagnar. Jag hoppas att finansministern hinner höra expertisen på bränslesidan innan han slutgiltigt stryker bort något med blåpennan. Skulle det vara för sent redan nu när det gäller statsverkspropositionen, finns ju möjligheten med tilläggspropositionen. Å andra sidan vill jag gärna säga att när SJ nu får en chans, så måste verket ha förstånd att ta den. Det får vara slut med gnölandet från SJ-ledningens sida när regeringen ålägger verket att sköta sitt jobb. Det är bra med självständiga verksledningar, men stora delar av svenska folket har vid det här laget tröttnat på gnölandet från det hållet och vi vill inte se flera sura miner från SJ:s sida när verket nu åter har en chans att bli svenska folkets järnväg. Om de övriga organ som nu skapas av regeringen för behandlingen av energiproblemen vill jag bara ställa några frågor — de sammanhänger delvis med vad industriministern sade. Vad jag vill veta är hur arbetsfördelningen mellan energipolitiska delegationen och industriverket är tänkt. För oss utomstående verkar det som om mycket av det delegationen skall syssla med egentligen är ganska självklara uppgifter för industriverket. Den intressantaste biten i den här administrativa byggnaden är väl ändå att programkommittén nu skall snabbt komma i gång. Och då är det viktigt att energiprognosutredningens arbete på något sätt fogas in i det sammanhanget, så att det inte blir ett dubbelarbete. Jag har just fått reda på att oppositionspartierna kommer att vara företrädda, och jag är glad för att vi inte behöver diskutera den saken. Men det är också viktigt att få veta hur långt det här arbetet får sträcka sig. Det får inte medföra att man avskärmar någon bit av en obehaglig verklighet som fristående forskare vill visa upp. Som jag förstått det blir arbetet i den här kommittén helt centralt för sökandet efter vägar undan en hotande permanent energikris, och det måste vara politikernas viktigaste uppgift i det här sammanhanget. Jag hoppas att statsministern kan belysa den saken något fylligare än vad som skett i dessa två interpellationssvar. Det är alldeles uppenbart att det krävs en rad stora forskningsinsatser och en effektiv bevakning av utvecklingstendenser och utvecklingsmöjligheter på energisidan. Såvitt jag kan förstå har regeringen hittills inte haft en tillräcklig bevakning. Man har liksom fått sitta i knät på Petroleuminstitutet och CDL, på Vattenfall och andra energisäljare. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen ännu inte velat inse behovet av just det organ som fristående från producenter och andra partsintressen — och även från regeringen — kan arbeta långsiktigt med energifrågorna. De initiativ som regeringen nu tar innebär antingen kortsiktiga utredningar eller organ i regeringens omedelbara närhet. Energirådet kan som diskussionsforum inte fylla det här behovet. Här måste finnas plats för ett fristående energiinstitut, som vi från folkpartiet föreslagit vid olika tillfällen under senare år. Ett sådant institut, gärna på nordisk basis om man behöver dela på kostnaderna, skulle kunna arbeta fram översikter och prognoser, framtidsstudier på vetenskaplig basis utan att vara bundet av ekonomiska eller politiska intressen. Det är nu hög tid för ett sådant fristående energiinstitut — jag vill trycka på det. I och för sig kunde naturligtvis den svenska programkommitténs arbete leda fram till ett sådant institut, men förutsättningen är då att regeringen inte lägger hinder i vägen eller att de nordiska samarbetsmöjligheterna bommas igen. Därmed är jag inne på bedömningen av hela den långsiktiga energisituationen. Statsministern har i sitt svar gjort en bred exposé över framtidsutsikterna, och de är ju rätt dystra. Det är fråga om några årtionden innan ett värre bristläge än det vi har i dag är ett faktum, om vi tillåter oss nuvarande ökningstakt. De fossila lager som byggts upp i jordskorpan under miljoner år håller vi på att förbruka i vår generation. Vår del av världen har deltagit i en huggsexa på jordens resurser utan att mycket tänka på morgondagen. Domen över oss blir hård, om vi inte besinnar oss. Det är riktigt och bra att det från statsministern sägs ut att alla goda krafter måste lösgöras. Men då är det två linjer utefter vilka man måste sätta in arbetet. 1. En gradvis omställning av det energislösande samhället till ett samhälle som hushållar bättre med energin. 2. Lugnt och metodiskt skall vi söka efter nya, om möjligt ofarliga energikällor. Det låter ju litet banalt att tala om nöden som uppfinningarnas moder, men jag tror att det passar i det här sammanhanget, om man inte använder det i den meningen att man tror att allt ordnar sig till det bästa utan vidare ansträngningar. För den attityden kan leda till vad man skulle kunna kalla den gödda bukens jämnmod, och det blir då det verkliga hotet mot vår existens. I analysen av vårt läge finns inte så stora skiljaktigheter mellan olika forskningsrapporter och debattinlägg, men det är i slutsatserna och bedömningarna av möjligheterna att rädda välfärdssamhället som det är så stor skillnad. I den svenska debatten har detta klart illustrerats i de båda böckerna av professorerna Ehrensvärd och Gerholm, som kom ut nästan samtidigt för ett par år sedan. Men också Ehrensvärd som är pessimisten av de två har en vad han själv säger ”outsläcklig optimism rörande människans seghet och hållfasthet under prövande omständigheter, långt fram i tiden”. För oss politiker kan det ju bara finnas en arbetshypotes: framtiden skall räddas. Min partikamrat och riksdagskollega Kerstin Anér har redan i titeln på sin nyss utgivna bok ställt frågan: Måste vi stoppa världen? Hon ger själv svaret: Vi har möjlighet att ändra vår framtid om vi bara ser tillräckliga skäl att göra det. I det här arbetet får man då inte förakta de små stegens betydelse. När folkpartiet under senare år har tagit upp frågor som rör energisituationen — det kan sedan ha varit kravet på energiinstitutet, satsningen på kollektivtrafiken eller det internationella samarbetet i energifrågor — så har det varit därför att vi tror på att problemen måste angripas samtidigt från många håll. Det var också bakgrunden till det energisparprogram som vi lade fram i valrörelsen och som en del då grinade så mycket åt. Det var med stor tillfredsställelse som jag i dagens tidningar läste statsministerns kommentarer vid presskonferensen i går. Jag kände igen många formuleringar. Statsministern får gärna citera folkpartiet, i synnerhet om han anger källan. Men nu är det betydelsefullt att gå från ord till handling, och då är det viktigt att komma ihåg att upplysa om att många vanliga besparingsåtgärder kan göras utan alltför tidskrävande ingrepp. I fråga om bostadsuppvärmningen har trimningen av oljepannor försummats mycket länge, och där har de stora oljefirmorna enligt andra experter inte kunnat tillhandahålla tillräckligt kunnig service. Det gäller tekniska förbättringar som elektroniska spjäll, termostater och automatiska reglage. Detta lönar sig rent praktiskt. När jag flyttade tillbaka till Stockholm för fyra år sedan, isolerade jag mitt hus. Jag satte in termostater på element i vartenda rum och jag har därigenom i bränslekostnader kunnat spara åtskilliga hundra kronor varenda vinter. Detta kan var och en göra. I de stora hyreshusen har man motsvarande möjligheter till individuella besparingar, om åtgärder vidtas. Jag skulle vilja peka på fem punkter i ett handlingsprogram för den närmaste tiden. 1. Skärp kraven på isolering av de hus som byggs och att tilläggsisolera äldre fastigheter. Det ger många sysselsättningstillfällen just för den äldre byggarbetskraft som varit svår att placera på sistone. 2. Öka utbyggnaden av fjärrvärme och närkraftverk. Värmeverksföreningen säger att den energipolitik som man hittills har drivit på detta område innebär ett slöseri med olja i storleksordningen 9 procent av den totala oljeimporten. 3. Utnyttja bättre det avfall som finns inom skogsindustrin. Det kan göra den näringsgrenen nära nog självförsörjande och på vissa platser ge överskottsenergi för uppvärmning av bostadsområden som ligger nära. 4. Installera värmeväxlare och andra tekniska hjälpmedel som ger väsentliga besparingar, särskilt då det gäller att värma upp sjukhus, fabriker och stora förvaltningsbyggnader. 5. Industrin måste steg för steg styras mot en produktion av mindre energikrävande varor och mindre energikrävande processer. Det skulle förstärka — hur märkligt det än kan låta — de svenska varornas konkurrenskraft utomlands. Vi måste skaffa oss nya metoder för framställning av energi. Det gäller både de komplement till vår försörjning, som kan behövas, som de mer långsiktiga alternativen. I det korta perspektivet har kolet redan nämnts. Det börjar komma fram nya brytningsmetoder och nya metoder för förädling av kol. I ett par årtionden har utvecklingen stått stilla, eftersom man förlitat sig på oljan. I den nya situation som vi hamnat börjar t.o.m. oljebolagen köpa upp kolgruvor. Intresset för energiverk baserade på kol ökar. Det bör vara möjligt att göra hanteringen miljövänlig. Jag vill här påminna om det förslag som Kerstin Anér lade fram i somras om ett kolbaserat energiverk i Sverige. Ett sådant skulle kunna producera bl.a. råmaterial för plastindustrin, koks och gas, pulvriserade kolbränslen, fjärrvärme och elkraft. Det är någonting som regeringen borde ta sig en funderare på, inte minst i samband med de förhandlingar som nu förs i dagarna med den blandade kommissionen och med de polska myndigheterna. Jag tror att man heller inte får vifta bort komplement som vindkraft, metan framställt av avfall, avfall från industrier m.m., som kan ge oss ytterligare energi och som är bra så till vida att de liksom vattenkraften är eviga källor. När det sedan gäller fusionsenergin finns det framstående svensk forskning som arbetar med otillräcklig medelstilldelning. Jag har inte kunnat förstå skälen till att Bo Lehnerts grupp inte hela tiden fått de anslag den har begärt. Här har vi en nationell tillgång som man inte får misshushålla med. Sedan finns också mera fantasieggande experiment med solenergi, geotermisk energi och andra. Men de ligger ändå en bra lång bit framåt i tiden, och inte alla passar för svenskt bruk, utan kräver internationella satsningar. I den här genomgången av alternativa energikällor har jag ännu inte tagit med kärnkraften. Det är avsiktligt. Kärnkraften kan tyvärr inte utan vidare ställas upp som ett bekymmersfritt alternativ. Frågetecknen kring främst avfallsproblemen är alltför stora för att vi ännu kan räkna med någon ökad energi därifrån. Jag noterar att statsrådet Johansson i sitt svar har sagt ut att kärnkraften inte befriar oss från behovet av säkra tillgångar på importerade bränslen. I våras gav näringsutskottet och riksdagen regeringen i uppdrag att lägga fram ett utförligt material inför ett beslut om kommande kärnkraftverk. Det spreds vissa missuppfattningar och felaktigheter under sommaren om vad riksdagsbeslutet egentligen avsåg. Det spreds faktiskt en rent felaktig propaganda att riksdagen skulle ha tagit på sitt ansvar att det genomfördes produktion av kärnkraftavfall under uppskovsåret. De uppgifterna var ju felaktiga. Regeringen angav själv uppskovstiden till ungefär ett år. Det står alldeles klart att regeringen inte kommer att klara den målsättningen. Man har inte — i varje fall inte synligt — lagt ner det intresse på energifrågorna som hade varit motiverat. Men nu har man tagit sig samman, och då skall vi inte gråta mer över den spillda mjölken. Regeringen tänker sig att från de olika utredningar, delegationer och beredningsorgan som nu börjar sitt arbete skall komma material under nästa år som ger regeringen möjlighet att till 1975 års riksdag presentera ett energipolitiskt program. Det är en bra och riktig föresats. För att få materialet belyst räknar regeringen med den breda panel som sätts in i energirådet. Jag kan inte invända någonting mot det, men jag tycker inte det är tillräckligt för att verkligen få till stånd den breda debatten om dessa frågor. Kärnkraftens eventuella utbyggnad rör generationer framåt i tiden. Inte minst unga människor långt utanför de etablerade organen vill vara med i den här debatten. Då bör ambitionen vara att föra ut argument för och mot kärnkraften så objektivt och naket som möjligt, så att mycket stora delar av allmänheten får möjlighet att bilda sig en uppfattning om frågans vikt och ge sin syn. Jag skulle därför vilja föreslå statsministern att energirådets första uppgift blir att dra upp riktlinjer för en bred informationsoch debattkampanj om kärnkraftens sakliga föroch nackdelar. Då kan vi slippa de känslomässiga överslagen och få en verkligt saklig diskussion. Med hjälp av det material som kommer fram från utredningar och kommittéer under det första halvåret 1974 skulle en sådan kampanj verkligen kunna komma i gång under hösten nästa år. Här bör man aktivera alla upptänkliga kanaler: skolorna, fackföreningarna, bildningsförbunden, massmedia och ideella föreningar. Om detta skall vara möjligt måste det debattmaterial som framställs vara godkänt så att säga av båda sidor som sakligt. Den risk jag ser med den uppläggning som regeringen tänkt sig är att det annars bara blir de etablerade — de som har en naturlig informationskanal uppåt — som kommer till tals. Som en upptakt till en sådan informationsoch debattdrive skulle jag vilja föreslå att vi fick ett nobelsymposium. Jag är väl medveten om att Nobelstiftelsen är mycket angelägen om sin integritet, sin fristående ställning. Men den arbetar i sådana här sammanhang med medel från Riksbankens jubileumsfond, och jag tror att det skulle vara positivt om vi här från riksdagens talarstol kunde ena oss om att uttrycka ett önskemål om ett sådant symposium. Jag vet att statsministern är underrättad om det nobelsymposium som är planerat till hösten 1974 om just resursbegränsningen i framtiden, och jag har tagit reda på att det finns inga hinder för att det byggs ut till att också ge världens främsta forskare en möjlighet att mötas kring de svenska problemen om kärnkraftens användning i vårt land. Jag tror inte vi gör något som helst övertramp om vi så här offentligt inför Nobelstiftelsen uttrycker önskemål om att få ett sådant symposium. Mina olika förslag om hur vi skall handskas med de svåra energifrågorna har ett gemensamt drag, nämligen att vi skall fråga efter de enskilda människornas önskemål och värderingar. Den synpunkten har forskaren Bengt Hubendick formulerat så här: ”Massor av människor ifrågasätter energisamhällets utveckling, den brant stigande kurvan över energibehovet, massor med människor känner oro över kärnkraftens utbyggnad. En total öppenhet om kärnkraftens risker och fördelar är den enda hållbara linjen. Vi får inte skjuta sanningens ögonblick till nästa generation.”